Fru talman! Vi kristdemokrater har inget att erinra mot omläggningen av rättshjälpssystemet på så sätt att rättshjälpen blir generellt subsidiär till rättsskyddet. Som princip måste det vara upp till den enskilde att försäkra sig om att ha erforderliga resurser för att hävda sina civila rättigheter i tvist inför domstol. Rättshjälpssystemet skall enbart utgöra ett yttersta skyddsnät för dem som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Sålunda har vi allmänt sett ingen annan uppfattning än regeringen beträffande de allmänna principerna för rättsskyddet, men i propositionen finns vissa inslag som vi har invändningar emot. När man väl har konstaterat att en rättssökande inte har erforderligt rättsskydd bör den ekonomiska prövningen kunna ske mera allmänt av domstolen. Ett fast inkomsttak ger inte utrymme för att göra de rätta avvägningarna i det enskilda fallet. Inkomstprövningen blir väldigt formell och gränsdragningen förhållandevis slumpartad. Det är vidare helt oacceptabelt att i en rättssak där man beviljats rättshjälp inrymma begränsningar i form av att den rättssökande enbart beviljas 100 advokattimmar och 10 000 kr i utredningskostnader. Har vederbörande enligt allmänna principer ett berättigat krav som skall drivas i domstol skall ärendet också få drivas fullt ut. Enligt de allmänna förutsättningarna för rättshjälpen kan domstolen ändå, om ärendet har en benägenhet att spåra ur, besluta att inte längre bevilja rättshjälp. Slutligen gäller att rättshjälp är utesluten vid skuldsanering. Detta är en orimlighet. Den som är hopplöst överskuldsatt och därigenom berättigad till skuldsanering har naturligtvis inga som helst möjligheter att erhålla rättsligt biträde. I beredningsmaterialet har åberopats att en rättssökande har erhållit konsumentvägledning hos kommunen och även biträde hos kronofogdemyndigheten. Detta är helt riktigt, men det gäller ju inte det senare stadiet vid domstolshandläggningen. Är det så att kronofogdemyndigheten har nödgats hänskjuta ett så här genomtröskat ärende till domstol så är det inte för att det är helt lätt att hantera. Som i alla andra domstolssaker har naturligtvis den enskilde behov av rättsligt biträde. Det gäller som sagt var särskilt i skuldsanering på det sätt som den lagstiftningen har blivit utformad. Kärnidén med skuldsaneringen skall ju egentligen vara att en person har hamnat i en situation där vederbörande inte kan betala tillbaka sina skulder, vad vederbörande än tar sig före. I den situationen skall en domstol kunna konstatera att skulderna skall bort. Egentligen skall i den prövningen inte ligga någon som helst bedömning av varför man har kommit i den här situationen. Det har kommit in ett feltänkande som går ut på att det så att säga är en stilla nåd att bedja om att bli av med sina skulder. Det är egentligen ett tokigt synsätt. Det är detta nådetänkande som har gjort att förfarandet har blivit så fruktansvärt komplicerat. Då krävs det alltså biträde av ombud, precis på samma sätt som i ett brottmål. Det är beklämmande att notera att man inte från det allmänna kan biträda i en sådan situation. Det här har nog inte blivit alldeles lyckligt utformat, och det är ganska egendomligt att man skall vara njugg i de sammanhangen, som ju faktiskt är en utomordentligt knepig situation för den enskilde. Säkerligen är det också rätt att det oftast drabbar kvinnor med dåliga inkomster. Mitt allmänna intryck är i alla fall att är det någon som far illa i systemet är det just kvinnor som har det dåligt ställt. Avslutningsvis kan man ju inte låta bli att komma med någon kommentar till Kia Andreassons påhopp på advokatkåren. Det är klart att det finns rötägg där liksom i alla andra yrkeskårer. Jag kan hålla med om att det är en olycka att de allmänna byråerna så att säga har blivit normgivare när det gäller fastställande av advokattaxor. Som en hängiven företrädare för ett fritt näringsliv är jag naturligtvis emot allmänna advokatbyråer över huvud taget. Det var en olycka att de kom till och det vore utmärkt om vi avskaffade dem snarast möjligt. Fri konkurrens är alltid det bästa sättet att få ned priset. Jag tror inte att några advokaters missbruk av sin situation är orsaken till denna dramatiska förändring av rättsskyddet. Men det hindrar ju inte att man bör kika på det där. I olika sammanhang har jag föreslagit att man skall inrätta en form av arvodesnämnd, alltså en särskild prövningsnämnd, som bedömer advokatarvoden. Advokatsamfundet har en sådan inrättning där man kostnadsfritt kan få arvodet prövat, men man skulle även kunna tänka sig en sådan nämnd i samhällets regi. Den skulle vara sammansatt på ett sådant sätt att man lätt kommer åt överdebiteringarna. Det är mycket lätt att se om ett ärende är överdebiterat för en erfaren person. Detta är alltså ett mycket litet problem, om man bara vill lösa det. Med det är jag framme vid våra yrkanden. Vi yrkar bifall till reservationerna 12, 15 och 17, men står naturligtvis bakom även dem vi inte särskilt yrkar bifall till.

Fru talman! Det är intressant att lyssna till Sigrid Bolkéus. Hon förnekar att detta skulle vara ett systemskifte, det är alldeles uppenbart. När hon sedan säger att man har tagit tillbaka en del av privatiseringen, tycker jag att det närmar sig årets nyspråk. Det är klart att detta är en typisk privatisering. Jag undrar: Är det en ny linje från Socialdemokraterna att man övergår från allmänna, generella välfärdssystem till försäkringslösningar? Jag skall svara också på en annan sak. Det är sant att Folkpartiet har godtagit en del delreformer, men nu handlar det om en totalreform. Nu får det vara slut när man attackerar rättssamhället på det här sättet. För mig är det, och jag fick inget svar när jag antydde detta, obegripligt att Socialdemokraterna av alla partier ger sig på de svaga familjegrupperna. Jag kanske kan få svar på det. Vad jag särskilt har poängterat är besparingseffekten. Finns det några ekonomiska konsekvenskalkyler inklusive de samhällsekonomiska kalkylerna? Är sådana gjorda? Jag vill veta resultatet. Har man då också gjort en alternativ kalkyl som innebär att man beaktar hur det blir om hela försäkringskostnaden för den enskilde blir avsevärt högre? Det måste det finnas för varje reform. Slutligen vill jag ta upp dagens rättsliga nyckelfråga. Det handlar om något som jag har försökt att beskriva tidigare, nämligen den här undantagsregeln. Det är den som möjligen skall rädda det sociala ansvaret för regeringen. Om försäkringsskyddet förändras, om det blir oerhört dyrt för den enskilde, så måste rättshjälpen gå in. Det är den här dragspelseffekten. Kan Sigrid Bolkéus här i kammaren garantera att det verkligen blir en sådan tillämpning att människor inte kommer i kläm?

Fru talman! Jag har fått en fråga, och jag har ställt två. Jag skall till skillnad från Sigrid Bolkéus svara på den fråga jag har fått en gång till. Ja, Folkpartiet har godtagit vissa delreformer. Men det är bevisligen på det sättet att det aldrig någonsin har gjorts ett sådant rättsligt systemskifte i fråga om rättshjälpsreformen som nu. Det är nu vi säger nej. Vi accepterar inte detta rättsliga systemskifte av både rättspolitiska och socialpolitiska skäl. Jag har naturligtvis inte fått svar på frågorna om besparingseffekterna och de samhällsekonomiska kalkylerna. Jag har inte heller fått svar på frågan om undantagsregeln. Därför nöjer jag mig med att avslutningsvis säga att det här är en allvarlig attack på rättssamhället. Regeringen bär ett tungt ansvar för det här. Det minsta man kunde begära vore att få ett klart besked i den här kammaren att regeringen garanterar att man står för detta med den flexibla rättstillämpningen, något som regering, lagråd och utskott har tagit upp, och att man skall göra allt för att ingen någonsin skall komma i kläm. Jag noterar slutligen med tacksamhet exakt vad Sigrid Bolkéus sade. Det förpliktar, för Sigrid Bolkéus är inte vem som helst. Hon är regeringens och socialdemokratins företrädare i justitieutskottet. Utgångspunkten för den här reformen skall enligt Sigrid Bolkéus här i kammaren vara att rättshjälp skall beviljas. Det är en viktig slutsats som har angivits här. Det noterar jag med tacksamhet, och jag noterar att detta förpliktar.

Fru talman! Sigrid Bolkéus frågade vilka förvaltningsmål som vi talade om i reservation 9. I reservationen framgår ju att det gäller t.ex. personer som behöver överklaga socialtjänstens eller försäkringskassans beslut. Men det är bara exempel. Jag tänker också på t.ex. skattemål, där myndigheterna ofta driver ett mål gentemot den enskilde för att få fram ett prejudikat. I sådana här fall är ju den enskilde i ett väldigt underläge gentemot beslutsfattarna. Däremot medger jag att vi har en svag punkt i reservationen, nämligen att vi inte har finansierat detta. Det är också bakgrunden till att vi i reservationen begär att regeringen får återkomma med förslag på detta område. Jag vill däremot slå fast att vi står bakom det ramanslag som är uppsatt på området. Det skall därför inte råda något tvivel om det. Nu menar jag att det gäller att vi noggrant studerar effekterna av denna lagstiftning för att se att intentionerna följs.

Fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att Sigrid Bolkéus sade något om att man med denna inställning bara vill gynna och göda advokater. Det är sorgligt att behöva höra det i ett sådant här sammanhang när vi talar om rättsskydd och rättssäkerhet. Hela denna problematik handlar ju inte om hur vi skall försörja ett antal advokater i det här landet. Anledningen till att vi har motsatt oss inkomstgränser och andra fyrkantiga styrmedel är helt enkelt min livserfarenhet, nämligen att det är bättre att ge ett antal omständigheter som domstolen får pröva i det enskilda fallet. Det är inte alls meningen att rika människor på något sätt skall få förmånen att processa på statens bekostnad. Det sägs här gång efter annan i olika sammanhang att man inte behöver biträde i fråga om utredningsansvar. Det är också väldigt egendomligt. Då skulle vi ju inte behöva ha några försvarsadvokater i brottmål. Är det inte lika bra att säga som det är, nämligen att man i fråga om huvuddelen av målen inte anser att det är så viktigt att det behövs biträde? Vi som har jobbat med rättsfrågor hela livet vet ju att utredningsansvar och opartiskhet m.m. är sådant som låter sig sägas men som inte har någon betydelse i praktiken. Vi har sagt nej till besparingar på 300 miljoner kronor inom rättsväsendet. Vi har därför pengar. Om jag har missat tekniken internt beklagar jag det. Men det hänger samman med att jag är litet orutinerad i detta sammanhang.

Fru talman! Det är ju detta som jag inte begriper. Det fanns en antydan i huvudanförandet om att detta hade med advokaternas väl och ve att göra och inte med den rättssökande allmänheten. Jag står här och talar för ett politiskt parti och inte för advokatkåren. Beträffande denna budgetexercis måste jag säga att vi har 300 miljoner kronor. Hur vi skall fördela dem inom rättsväsendet har vi inte bestämt. Det går inte att säga att vi inte har pengar. Om det budgettekniskt är ofullkomligt må det vara. Men vi har i vår budget pengar för detta. Vi har dessutom gått med på att man lägger över det till rättsskyddet. Jag menar att de reservationer som vi har fogat till betänkandet inte nödvändigtvis behöver betyda att det blir dyrare. Jag säger att det är en annan teknik för att hålla ordning på dessa ting.

Fru talman! Sigrid Bolkéus hade en mängd frågor. Dessutom skulle vi tidigare ha gått med på en del förändringar. I något sammanhang skulle det ha sagts att man borde se över detta om rättshjälpen inte skulle förändras på det aktuella sättet. Vi skulle då inte ha sagt någonting. Tyvärr kan jag inte uttala mig om sammanhang eller om orsaker till att inte någonting hade sagts. Däremot kan jag säga att vi är väldigt tydliga när det gäller rättshjälpen. Att göra om den på föreslaget sätt är något som vi inte är beredda att ställa upp på. Det har varit en omfattande diskussion om olika inkomstgränser, om möjligheterna för dem som är rika och om människor som borde ha haft en försäkring. De som slarvat eller som av något skäl inte har betalat sin försäkring skulle kanske inte ha rätt att ha ett skydd. Det är alltså litet olika syn på det här. Vi i Vänsterpartiet anser att staten bör sörja för en god rättsvård. En del av rättsvården utgörs av bistånd till juridiskt biträde. Detta är en grundläggande del av rättsvården, att jämföra med andra grundläggande behov i samhället som jag anser är viktiga i ett välfärdssamhälle. Jag skulle aldrig, och jag är övertygad om att det också gäller Sigrid Bolkéus, se detta så att man "borde" ha skött sig på det ena eller det andra sättet. I annat fall får man inte sjukhusvård. Det gäller också den som haft för hög inkomst och som själv kan betala och som alltså inte "borde" få hjälp till läkarvård. För mig och för Vänsterpartiet är detta en viktig grundläggande princip. När det gäller detta med att ta bort taket för ersättningsgilla biträdeskostnader vill jag framhålla att den ekonomiskt svagare parten i ett större mål kan tvingas ge efter sin rätt gentemot motparten, som kanske är ett stort bolag med obegränsade resurser. Där tycker vi att det är viktigt att ha med detta.

Fru talman! Jag finner det ändå litet underligt att Sigrid Bolkéus kan dra sådana slutsatser som hon gör. Har man gått med på en förändring i en del, är det mycket förvånansvärt att man inte accepterar en förändring av alltihopa. Det skulle vara ganska svårt att åstadkomma politiska beslut om man inte kunde se vissa förändringar och inte var beredd att göra en genomgripande förändring. När det gäller den s.k. borde-regeln, som Sigrid Bolkéus nämnde i slutet av sitt förra inlägg, sägs det att ett problem som kan uppstå i sammanhanget är att bolagen sedan naturligtvis kan ändra försäkringsvillkoren, så att vissa paketförsäkringar inte omfattar rättsskydd eller att, som nyligen skett i ett bolag, rättsskydden inte alls gäller vid familjerättsliga tvister. Det kan medföra att den enskilde försäkringstagaren ställs inför vissa svårigheter när det gäller att välja försäkring och olika typer av skydd. I utredningen sägs det att uppfattningen är att försäkringsbolagen även i framtiden kommer att ha intresse av att kunna erbjuda en billig rättsskyddsförsäkring och att denna skall täcka i stort sett samma område som i dag. För detta finns i dag emellertid inget belägg. Det finns inte någonting som i dag säger hur försäkringsbolagen kommer att utforma sina rättsskyddsförsäkringar. Jag tycker att det är en allvarlig brist när beslut fattas om en överflyttning till försäkringar. I dagsläget vet man ju inte hur dessa kommer att vara utformade. Kommer man att kunna ha en dyrare försäkring så att man får ett större täckande skydd? Eller skall vi ha en billighetsvariant innebärande att man kan få ersättning för en viss del, men inte för allt? I dag vet vi ingenting om dessa saker. Ändå fattar vi beslut om en överflyttning.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

Men om rättshjälpen redan var privat strider detta mot Europarådets resolution, vilken vi har skrivit på och som handlar om att rättshjälpen skall vara statlig. Därför borde slutsatsen vara att vi skulle förändra detta på ett annat sätt - att rättshjälpen skulle ha gjorts statlig och att vi borde utreda hur gången skall förändras från de privata advokaterna och, som jag sade i mitt huvudanförande, varför det blivit så dyrt. Regeringen verkar dock ha valt den lättaste åtgärden, nämligen att lägga ut detta på försäkringsbolagen. Därmed slipper vi alla besvärligheter; detta i stället för att ta tag i de verkliga orsakerna. Det tycks skrämmande att regeringen redan insett att rättshjälpen var privat och ändå inte förändrat så att den blev statlig. Just detta med att förlita sig på försäkringsbolagen inger, som vi hör här från tre partier, stor oro. Hur kan man lita så mycket på att dessa bolag sköter en så viktig angelägenhet? Försäkringsbolagen får ju stora och ökade kostnader för administration och kontroll, dvs. för sådant som tidigare har legat på rättshjälpsmyndigheten och domstolarna. Det är när det gäller denna osäkerhet som vi är väldigt tveksamma. Kan Sigrid Bolkéus lämna en garanti om hur vi skall följa upp detta med hur förändringarna slår? Sigrid Bolkéus säger ju att det här inte kommer att drabba dem som vi befarar kommer att drabbas. Hur kan vi få en sådan garanti?

Fru talman! De summor som hemförsäkringen skulle fördyras med är inte fasta utan preliminära. Sigrid Bolkéus sade att det måste ta ett år för försäkringsbolagen att ställa om sig. Försäkringsbolagen har i dag ungefär 12 000 ärenden. När reformen är genomförd får de minst tre gånger fler. Det är klart att de inte kan tala om hur stora påslag det blir på försäkringarna. Staten kan inte påverka innehållet i en rättsskyddsförsäkring, utan det bestämmer försäkringsbolagen själva. Visst är det ett systemskifte, som tre partier har sagt. Justitieutskottet skrev i en gemensam inledning till budgeten att det rättsliga området skall - notera skall - vara en statlig angelägenhet. Hur kan det komma sig att tre partier har en så fast övertygelse om att det nu sker ett systemskifte? Det måste finnas bäring i vår kritik, Sigrid Bolkéus.

Fru talman! Det har länge stått klart att läkemedelsförmånerna har behövt ses över och moderniseras. När nu en sådan översyn gjorts skulle man ha förväntat sig att resultatet blivit rationellt och betingats av en önskan om en effektiv och ekonomisk läkemedelshantering. Så blev inte fallet. I stället stärks landstingen. Men att ytterligare stärka ett monopol har aldrig kunnat visa ge ökad effektivitet eller utgöra en kostnadspress. Det var ett av skälen till att jag inte kunde biträda utredningens förslag. Jag reserverade mig också mot ett personbaserat register. Förslaget var helt enkelt dåligt. Regeringens proposition är inte bättre. Där föreslås bl.a. förändringar som just överföringen av kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen till landstingen samt inrättande av personbundet receptregister. Moderata samlingspartiet står därför kvar vid sitt avståndstagande från förslagen men lägger också fram ett förslag till ett nytt betalningssystem som med råge klarar statens besparingskrav samt, genom ett frivilligt system, erbjuder en lösning för de patienter som befarar likviditetsproblem och dessutom onödiggör ett integritetskränkande register. Fru talman! Den svenska sjukvårdspolitiken har länge karakteriserats av att det finansiella ansvaret överflyttats från nationell till landstingsnivå. Motiveringarna har varit att då skulle ansvaret för vård, produktion och finansiering ligga på samma beslutsinstans. Det är utan tvekan väsentligt för bedömningen av vem som skall ha ansvaret för läkemedelsförmånen att man bl.a. beaktar att läkemedel ingår som en resurs i den samlade hälso och sjukvården, men då måste man också beakta andra förhållanden i dagens svenska sjukvårdssystem. Ett sådant samlat ansvar för vad som ingår i vården innebär väsentliga nackdelar i ett system som inte har någon kostnadspressande konkurrens. Landstingen svarar i dag för den helt övervägande delen av finansieringen och produktionen av vården. En överföring av kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen skulle stärka denna monopolställning, vilket vore olyckligt ur konkurrens och effektivitetssynpunkt. Att lägga finansieringsansvaret på landstingen innebär nackdelar också ur den enskildes synpunkt. När vi betalar skatt till vård betalar vi för ett behov som kan uppkomma årtal in i framtiden. Ett sådant skydd blir svagt om de ekonomiska förhållandena ändras på grund av regionala förhållanden eller om man vill flytta när man väl blivit sjuk. Det finns en parallell i dagens "kommunarrest" för de äldre. Vi kan i dag se att vården blivit ojämlik och beroende på den ekonomiska styrkan det landsting har där man bor. Frågan om rehabilitering beror alltmer på bostadsort och inte på en nationell lika rätt till vård. Huruvida man får delta i ett metadonprogram för narkotikaavvänjning är nu också en fråga om vad det egna landstinget tycker sig ha råd till. Om sjukvården skall finansieras via skatt, som det sker i dag, måste finansieringssystemet vara nationellt för att tillförsäkra en rätt till lika vård och likvärdig trygghet. Läkemedelsförmånen är den sista sjukvårdsförmån som finansieras nationellt och bör alltså inte ges en landstingskommunal finansiering. Fru talman! Medel fördelade på för närvarande 23 landsting och 3 kommuner leder ofrånkomligen till en ojämlikhet i vårdutbud och service. Ett decentraliserat upphandlingssystem styrt av vårdproducenterna kan lätt leda till att läkemedelskostnaderna kommer att utgöra den mest rörliga delen. Läkemedel riskerar alltså att bli den första besparingsposten. Risken är också att nya effektiva läkemedel undviks, eftersom de uppfattas som dyrare. Nya läkemedel är dock oftast mer kostnadseffektiva än äldre, och besparingseffekter uppträder för samhällets totala kostnad för den behandlade sjukdomen. Genom att inte använda de effektivaste medlen utan styra mot de billigaste kan resultatet bli fler sjukskrivningar och förtidspensioneringar, dvs. en övervältring av kostnader på staten. Det finns alltså såväl medicinska som sociala och ekonomiska skäl att upprätthålla ett brett läkemedelssortiment till enhetliga priser över hela landet, och då krävs ett statligt kostnadsanvar. Först då sjukvårdsproducenterna ansvarar för alla insatser mot sjukdom och arbetar i konkurrens med andra sjukvårdsproducenter kan en riktig avvägning av olika kostnader göras. Fru talman! För att dämpa läkemedelskostnadernas utveckling är det mer väsentligt att påverka förskrivningsmönstret hos den enskilde receptutskrivaren än att byta huvudman. Detta kan göras genom återföring av utskrivningsmönstret till förskrivaren. Det ger den enskilde förskrivaren möjlighet att regelbundet ta ställning till sina förskrivningsvanor. De brister som finns i förskrivningsvanor kan tillrättaläggas genom positiva, motivationshöjande åtgärder och inte genom sterila kontrollmetoder. Fru talman! En utökad roll för läkemedelskommittéerna är väsentlig, men tyvärr innebär förslaget att landstingen skall vara huvudmän för dessa. Vi kan därför inte biträda det. Det är synnerligen viktigt att läkemedelskommittéerna är självständiga, kompetenta och behandlingsorienterade med informationsskyldighet till alla förskrivare, såväl offentliga som privata. Om läkemedelskommittéerna fick en större andel av medlen för läkemedelsinformation skulle de kunna bygga upp en av producenter och distributörer obunden organisation av informationsläkare, sköterskor och apotekare. Kommittéerna behöver alltså en ekonomiskt stabil grund, budgetansvar och en annan huvudman. Medlen för detta kan tas ut som en andel av läkemedelspriset. Skulle läkemedelskommittéerna finansieras av ekonomiskt hårt ansträngda landsting innebär det att läkemedlens medicinska ändamålsenlighet kan komma att tillmätas mindre vikt i förhållande till ekonomiska incitament. Det finns då en uppenbar risk att informationen särskilt till privata förskrivare samt medverkan av dessa i läkemedelskommittéerna kan komma på undantag. Fru talman! Läkemedel är också en "internationell" produktionsfaktor i vården. Om landstingen av kortsiktiga budgetskäl prioriterar äldre medel och om introduktionstakten av nya medel sjunker, riskeras den goda samverkan mellan industri och universitetskliniker. Därmed minskar industrins intresse av investeringar i Sverige och därmed sjunker innovationsnivån i den svenska läkemedelsindustrin. Först riskerar forskningsavdelningar att utlokaliseras, och sedan följer på sikt också produktionsenheterna efter. Fru talman! Om kostnadsansvaret för läkemedlen inte överförs till landstingen utan kvarligger hos staten finns det självfallet inte heller något skäl att tillskapa ett nytt system för prissättning och inget behov av att utreda om Riksförsäkringsverket, en annan statlig myndighet eller en ny myndighet skall vara prismyndighet. Inte heller föreligger då ett behov av ett personbaserat register för att möjliggöra sjukvårdshuvudmännens ekonomiska uppföljning av att fakturorna belastar rätt landsting. Hälso och sjukdomsuppgifter är utomordentligt känsliga från integritetssynpunkt. Att låta Apoteksbolaget, ett civilrättsligt bolag, föra ett receptregister över samtliga förskrivningar av läkemedel och annat som omfattas av högskostnadsskyddet är orimligt. Det finns inget bärande skäl att ge sig in på det som Lagrådet påpekar är okänd mark. Fru talman! Vad gäller högkostnadsskyddet så är det en riktig tanke att koncentrera stödet till dem med de sammanlagt största kostnaderna. Nackdelar som likviditetsproblem uppmärksammades av utredningen, och man menade att det var nödvändigt att dessa problem löstes. Men en lösning som innebär att ett privaträttsligt bolag som Apoteksbolaget blir kreditgivare är tveksam. Det synes ju direkt olämpligt att man skall stå och avhandla sin ekonomiska situation vid apoteksdisken. På små orter med god personkännedom kan detta bli ytterst genant. Jag påpekade i ett särskilt yttrande till utredningen att likviditetsproblemet kanske kunde lösas genom att förslaget i LFU 92 om att betala 100 kr per månad vidareutvecklades. Vi inom moderaterna har nu gjort detta och föreslår inte bara att läkemedelsförmånen skall vara skild från finansieringen av övrig hälsooch sjukvård så länge nuvarande landstingsmodell består utan också ett nytt betalningssystem där medborgarna själva kan välja mellan två alternativ. Det första alternativet bygger på att den enskilde väljer att betala en fast egenavgift - 300 kr per kvartal eller 1 200 kr per år. För pensionärer som så önskar kan försäkringskassan göra avdrag direkt från pensionen. Den förinbetalade avgiften av en förälder täcker också kostnad för minderårigt barn. Alla medborgare erbjuds att gå in i systemet. Den som inte anslutit sig till betalningssystemet betalar hela läkemedelskostnaden själv. Så snart som möjligt bör s.k. smart card anskaffas. På dessa kan lagras uppgifter om läkemedelsanvändning, läkares namn, särskilt boende, patientombud etc. Inga integritetsproblem uppkommer, eftersom kortet är patientens. Det andra alternativet innebär att för att inte påfrestande likviditetsproblem skall uppkomma för den om inte väljer att gå in i betalningssystemet kompletteras detta med ett allmänt likviditetsskydd som omfattar alla medborgare. Den som under ett år har kostnader som är så höga att likviditetsskyddet träder in erbjuds anslutning till betalningssystemet. Likviditetsskyddet förslås uppgå till 1 420 kr. Betalningssystemet fungerar både i ett apoteksväsende som arbetar under monopol och i ett apoteksväsende som arbetar under konkurrens. För övriga detaljer hänvisar jag till vår motion. Fru talman! Vilka förmåner utgår då för dem som ansluter sig till betalningssystemet? Alla receptförskrivna läkemedel erhålls utan ytterligare betalning. Inga regler erfordras för kostnadsfria läkemedel, inte heller för insulin, eftersom patienterna på lika villkor kan ansluta sig till betalningssystemet. Detsamma gäller medel för stomiopererade samt för hjälpmedel för att tillföra kroppen läkemedel vilka alla omfattas av betalningssystemet. De senaste årens erfarenheter av förändringar i socialförsäkringssystemen har visat att hushållen i första hand väljer att säkra sig mot oväntade utgifter. Likviditetsproblemen uppfattas ofta mer hotande än själva kostnaden. Med utgångspunkt från antalet barnfamiljer och människor i övre medelåldern och äldre har vi uppskattat anslutningen till ca 50 % av den vuxna befolkningen. Till detta kommer avgifter från patienter som inte önskat att ansluta sig till systemet utan måste betala hela kostnaden själva. De totala intäkterna kommer då att ligga ca 3 miljarder kronor över de intäkter som tros komma att inflyta enligt det i propositionen föreslagna systemet. Till detta kommer ytterligare 1,6-1,8 miljarder i rationaliserings-, avreglerings och konkurrensvinster enligt förslagen i vår motion, som jag hänvisar till för övriga detaljer. På liknande sätt har vi konstruerat ett högskostnadsskydd för vård och behandling. Fru talman! Helt kort om Apoteksbolaget. Man har i fem år, i två utredningar, utrett detta helt unika detaljhandelsmonopol utan att kunna komma till skott. Nu skall en ny utredning genomföras. Därför skall Apoteksbolaget, under två år, fortfarande ha rätt att bedriva monopolverksamhet. Detta leder till fördyringar som patienter och skattebetalare får betala. Vi anser att lagen om detaljhandelsmonopol skall avskaffas från den 1 juli 1997. Fru talman! Trots att förslagen i propositionen innehåller en del förbättringar såsom starkare läkemedelskommittéer har de sådana brister att de inte till någon del kan bifallas. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservation 1.

Fru talman! Statens kostnader för läkemedelsförmånen har ökat mycket snabbt, närmare bestämt med i genomsnitt 12 % årligen under den senaste tioårsperioden. 1995 utgjorde kostnaderna 13,5 miljarder kronor, vilket är en avsevärd del av statens sjukvårdskostnader. En av flera olika anledningar till den starkt stigande kostnaden är att staten, som via sjukförsäkringen står för finansieringen, inte har reella förutsättningar att utöva kostnadskontroll eller genomföra kostnadseffektivisering. Vi i Centerpartiet anser det nödvändigt att bromsa kostnadsutvecklingen för läkemedelsförsörjningen. Den som har hand om sjukvården bör också ha hand om läkemedlen så att pengarna betalas ur samma kassa. Därför tycker vi att det är bra att kostnadsansvaret förs över till landstingen för att på så sätt skapa förutsättningar för kostnadskontroll och en bättre avvägning mellan läkemedelsbehandling och andra sjukvårdsinsatser. Vi bejakar också förslaget till nytt högkostnadsskydd som blir uppdelat mellan läkemedelskostnader och besök i den öppna hälso och sjukvården. Förslaget bygger på att samhällets stöd riktas till dem som har störst behov av att få sina läkemedel subventionerade i stället för, som det är i dag, att alla enstaka läkemedelsköp över en viss summa subventioneras. Detta innebär att personer som har låga faktiska kostnader för läkemedel själva får betala en större andel av kostnaden och därmed lämna ett större bidrag till finansieringen av läkemedelsförmånen. De som i dag har höga läkemedelskostnader skyddas medan de som mer sällan använder läkemedel får betala mer. Vi anser att detta är en helt riktig princip. Vi har också ansett det vara nödvändigt med ett delbetalningssystem och har i vår motion yrkat att ett sådant skall träda i kraft samtidigt som det förändrade högkostnadsskyddet börjar gälla. Detta, menar vi, är en förutsättning för att det nya systemet skall kunna fungera. Vid utskottets genomgång med Apoteksbolaget har vi fått försäkringar om att så kommer att ske. Därför, fru talman, behöver vi inte längre vidhålla vårt yrkande i den frågan. Något som vi däremot tycker är högst otillfredsställande är förslaget att återigen - för vilken gång i ordningen kan jag faktiskt inte hålla reda på - utreda läkemedelsförsörjningen. Den är färdigutredd. Det behövs inget mer underlag. Det finns tillräckligt underlag för att man skall kunna fatta beslut om att ändra på Apoteksbolagets ensamrätt när det gäller försäljning av receptfria läkemedel. I juni 1994 överlämnade fyrpartiregeringen en proposition som behandlade detta ämne. Propositionen drogs tyvärr tillbaka av den socialdemokratiska regeringen efter regeringsskiftet, varför Apoteksbolagets monopolställning kvarstår. Detta vill vi i Centerpartiet fortfarande ändra på. Läkemedel är inga vanliga handelsvaror utan måste kringgärdas av särskilda bestämmelser, bl.a. rörande tillhandahållandet till allmänheten. Inskränkningar i handel med läkemedel är en restriktion som vilar på uttalad nationell hänsyn till människors och djurs hälsa och liv. Därför anser vi i Centerpartiet att Apoteksbolagets ensamrätt att sälja läkemedel bara skall gälla receptbelagda sådana. Utgångspunkten bör vara att den största delen av receptfria läkemedel bör kunna säljas utanför apoteken och att begränsning bara skall ske om det är nödvändigt ur folkhälsosynpunkt. Läkemedelsverket bör få besluta om vilka receptfria läkemedel som kan säljas utanför apoteken, naturligtvis med hänsyn tagen till säkerhetsaspekterna, och bör även få besluta om vilka läkemedel som kan säljas utan krav på den särskilda kompetens som apotekspersonalen har. Vi anser att receptfria läkemedel i fortsättningen skall få säljas av den som har fått särskilt tillstånd till detaljhandel med läkemedel. Om läkemedlet inte kan anses vara förenat med några som helst medicinska risker, skall Läkemedelsverket kunna medge att det säljs utan krav på tillstånd. Läkemedelsverket bör få i uppdrag att utfärda detaljföreskrifter för hanteringen av läkemedel i öppen handel och att utöva tillsyn över verksamheten. Men jag vill påpeka att det är mycket viktigt att den konkurrensutsatta verksamheten inte, med säkerhetsaspekten som motiv, omges av så mycket föreskrifter och allmänna råd att konkurrenssituationen och den ökade tillgängligheten i praktiken uteblir.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

Fru talman! Sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick 1994 till drygt 11 miljarder kronor. Statens kostnader för läkemedel har årligen ökat med i genomsnitt 12,7 % under den senaste tioårsperioden. Läkemedlen svarar nu för en allt större del av de totala sjukvårdskostnaderna, ca 13 % år Vissa läkemedel, som t.ex. magsårsmediciner, har lett till minskade kostnader i sjukvården och även till färre sjukskrivningsdagar. Landstingen och sjukförsäkringen har tjänat på magsårsmedicinerna, medan statens kostnader för läkemedel har ökat. Det sker ingen samordning mellan de olika penningpåsarna. Därför stöder Folkpartiet liberalerna förslaget om överförande av kostnaderna för läkemedel till landstingen. Vi har tidigare motionerat om en sådan förändring. Vi anser att läkemedlen i högre grad än i dag måste ingå som en del i behandlingen och att olika aspekter måste beaktas vid förskrivning. Folkpartiet liberalerna anser att det är värdefullt att det nu blir lagstadgat att landstingen skall ha läkemedelskommittéer, men att det är viktigt att kommittéerna ges rimliga ekonomiska och arbetsmässiga villkor. Det är också viktigt att olika yrkesgrupper deltar i läkemedelskommittéerna och att privatvården liksom kommunernas hälso och sjukvård finns representerade. Med dessa två förändringar är vi övertygade om att läkemedelshanteringen kan bli bättre, både i fråga om kvalitet och bättre utnyttjade ekonomiska resurser. Fru talman! Vi ställer oss bakom förslaget till uppdelning av högkostnadsskyddet i ett skydd för läkemedel och ett för övrig sjukvård. Vårt förslag till förändring i förhållande till utskottets förslag är att nivån på högkostnadsskyddet skall vara 1 000 kr för läkemedel och 1 000 kr för övrig sjukvård. Detta innebär en sänkning med 200 kr mot vad som gäller enligt det riksdagsbeslut som fattades tidigare i år. Som jag tidigare har sagt har statens kostnader för läkemedel ökat markant under den senaste tioårsperioden. Avgifterna för läkarbesök har också ökat och i takt med detta även högkostnadsskyddet. Skulle utvecklingen under de senaste åren fortsätta, skulle vi inom några år ha ett högkostnadsskydd som betydligt överstiger dagens. Det skulle ligga närmare på 4 000 kr än på 2 000 kr. Detta skulle i högsta grad drabba dem som är i behov av mycket läkemedel och mycket vård. Vi finner det nu föreslagna systemet mer rättvist. Det innebär att de som inte konsumerar så mycket medicin får betala en större andel än tidigare, medan de med många och dyra inköp skyddas, enligt Folkpartiets förslag maximalt 1 000 kr under en 12-månadersperiod. Vi anser detta mer rättvist än dagens system, där även lågförbrukarna får sin medicin rabatterad. Möjligheten till delbetalning av läkemedel anser vi också vara en förbättring jämfört med dagens system. Men delbetalningen måste utformas så, att de som köper ut läkemedel vet vad som gäller så att de inte vid köp av läkemedel behöver diskutera betalningen vid kassan. Den s.k. fria listan har behandlats av flera utredningar under ett antal år. Något förslag har inte lagts fram, även om det har funnits förslag till förändringar. Den fria listan infördes 1955. Då fanns inget högkostnadsskydd. Då fanns 15 sjukdomar eller sjukdomsgrupper med på listan. I dag upptar listan 32 sjukdomar. Listan har inte kompletterats sedan 1984. Vid många sjukdomar överensstämmer de förtecknade medlen dåligt med dagens behandling. Vid modern behandling kan patienten behöva komplettera behandlingen med medicin som inte är kostnadsfri och har därför redan i dag extra kostnader. T.ex. finns det i dag två nya antipsykosmedel som inte är kostnadsfria. Dessa används bl.a. vid behandling av schizofreni. Att listan inte är logisk och konsekvent kan klart konstateras. Ett annat exempel är det flertal cancersjuka som behandlas med samma preparat, men där det beror på var man har cancer om man får fria läkemedel eller inte. Det finns nu partier som föreslår att den fria listan skall finnas kvar och kompletteras, och visst skulle det kännas bra att kunna säga att alla som har långvariga och allvarliga sjukdomar skall få sin medicin gratis. Men frågan är inte så enkel. Var sätter man gränsen för vad som är allvarlig och långvarig sjukdom? Skulle man uppdatera listan enligt de kriterier som finns i dag, skulle listan ta upp de flesta av våra vanligaste sjukdomstillstånd, som t.ex. alla förekommande reumatiska sjukdomar. Vi anser att det inte är ekonomiskt möjligt att genomföra ett sådant förslag. 11-15 miljoner kronor. En betydande utökning som skulle vara rättvis och logisk skulle medföra mycket stora kostnadsökningar, vilka sedan kanske måste tas igen på något annat område inom sjukvården. I och med landstingens övertagande av läkemedelskostnaderna finns det stora möjligheter att i stället genomföra vårdprogram för olika sjukdomsgrupper, som nu föreslås för diabetikerna. Ett sådant vårdprogram kan omfatta olika typer av behandling och, om man finner det befogat, även fria läkemedel, som nu föreslås för diabetiker. HSU 2000 har i sitt delbetänkande Reform på recept pekat på en annan grupp som även Folkpartiet anser vara viktig och som snarast också bör omfattas av vårdprogram, nämligen patienter med allvarliga psykiska sjukdomar. På några få platser i landet finns redan sådana vårdprogram, som även omfattar fria läkarbesök i öppen vård och fria mediciner. Patienter med svåra psykiska sjukdomar är ofta inte benägna att söka läkare eller ta mediciner och ännu mindre att betala för detta. Framsynta landsting, med hela kostnadsansvaret, inser att det innebär en bättre vård och minskade kostnader om man inför sådana vårdprogram. Fru talman! Vad gäller Apoteksbolagets framtida roll anser vi att den utredning som regeringen har för avsikt att tillsätta även skall behandla Apoteksbolagets övriga uppgifter, som t.ex. att i samarbete med primärvården lära ut egenvård. Vi anser också att utredningen bör omfatta alternativet en privatisering av Apoteksbolaget. Beträffande förslaget om nytt receptregister anser vi inte att personnummer skall användas för att Apoteksbolaget skall kunna debitera landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen. Det räcker med uppgift om födelsedatum och uppgift om betalningsansvarigt landsting genom att postnumret anges. Enligt regeringens förslag skall registret dessutom ha andra ändamål som inte har samband med högkostnadsskyddet. Vi anser att de uppgifterna är så skilda från högkostnadsskyddet att de uppgifter som behövs inte skall finnas i samma register. Inga uppgifter som kan hänföras till enskild person skall enligt vår uppfattning finnas i detta register. Vi anser inte heller att ett bolag, Apoteksbolaget, skall anförtros uppgiften att ansvara för ett offentligt register. Regeringen har också föreslagit att registret skulle innehålla mycket mer som Socialstyrelsen skulle ta hand om, t.ex. olika uppgifter om medicinsk uppföljning. För detta ändamål skall enligt regeringens förslag uppgifter inhämtas. De uppgifterna skall de enskilda personerna ha lämnat samtycke till. Det kan bli fråga om mycket integritetskänsliga uppgifter. Det ställer enligt Folkpartiets mening mycket höga krav på hur patienten skall informeras om registreringen och hur samtycke skall lämnas. I propositionen framgår inte hur det skall ske. Vi anser därför att regeringen måste återkomma med ett nytt förslag där registret delas upp på det sätt som vi har föreslagit, och vi avstyrker därför det förslag till receptregister som nu föreligger. Fru talman! Jag biträder naturligtvis Folkpartiets samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag här bifall bara till reservationerna 8 avseende mom. 6 och reservation 22 avseende mom. 22.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 8 och 9. Detta förslag är till 95 % bra. Det innehåller en skönhetsfläck, och det innehåller en skamfläck. Jag tänker börja med det som är bra i förslaget, nämligen att man här försöker att få kontroll på de ökade läkemedelskostnaderna. Den stora förändringen och kommande besparingen ligger i att ansvaret och intäkter och kostnader läggs i en hand, nämligen landstingets. Med det gamla systemet, dvs. det vi har i dag, försvinner mycket pengar genom att ingen part har något egentligt kostnadsansvar, varken staten, landsting, patient eller förskrivare. En tredje part administrerar - försäkringskassan. En fjärde inkasserar - Apoteksbolaget. En femte part gör vinsterna - läkemedelsindustrin. Att landstinget nu får ett direkt kostnadsansvar kommer att innebära en skärpt kostnadskontroll i alla led, eftersom man får ett starkt egenintresse av en rationell läkemedelshantering. Hur stor den besparingen blir är inte kostnadsberäknat. Personligen tror jag att den bli större än det ursprungliga sparbetinget på 1 miljard. Som ett instrument för att genomföra omstruktureringen kommer läkemedelskommittéerna att få en avgörande roll. Vi har från Vänsterpartiets sida i många år krävt en förstärkning utav dessa, bl.a. med motivet att bilda en objektiv motvikt till läkemedelsbolagen och deras många kolportörer. Den delen är en stark framgång för den politik som vi har föreslagit. Tanken är att det skall bildas minst en kommitté i varje landsting som är brett sammansatt och som landstingen skall betala. Det tycker vi att de gärna borde göra, eftersom de har ett stort egenintresse av väl fungerande kommittéer. Jag vill nu tala om de allvarligare bitarna. Först till skönhetsfläcken och det förslag som är framlagt om ett delat högkostnadsskydd om 900 kr till läkare och 1 300 kr till mediciner. Jag var själv med i utredningen HSU 2000, och flera här var också med. Vi lade fram ett förslag om ett delat högkostnadsskydd om Det förslaget är rätt så noga analyserat och genomtänkt. Vi hade många möten där vi diskuterade hur det skulle se ut. Över 90 % av remissinstanserna tycker att det är ett vettigt och bra förslag. Det finns ett väldigt starkt stöd för det. Det finns ingen som föreslår att vi skall återgå till det gamla systemet med 1 800 kr och ett samlat högkostnadsskydd. Det blir inte billigare, utan det är i praktiken dyrare. Det finns ingen remissinstans som har stött regeringens förslag. Det märkliga är att det inte finns några medicinska motiv till eller några sociala aspekter på regeringens förslag, utan det är ett finansiellt förslag för att få plus och minus att gå ihop. Det är inte genomtänkt för fem öre. Jag tycker att vi borde ha avstyrkt förslaget på principiella grunder. Det ger heller inte mycket mer pengar än HSU:s ursprungliga förslag. Jag lämnar den delen och går över till det jag anser vara en skamfläck. Kerstin Heinemann har argumenterat ganska utförligt för varför man vill ta bort den fria listan. Jag tolkar det i vissa stycken som en reträtt, och det är bra. Vi hade en rätt så stor demonstration här utanför riksdagshuset i går. Jag lyssnade på Teresia, vars efternamn jag har glömt. Hon sade ungefär så här: Det finns inget hjärta eller humanitet i politiken längre. Att man vill ta bort den fria listan anser jag är ett uttryck för det. Det är alldeles riktigt som Kerstin Heinemann sade. Den fria listan tillkom år 1955 under Gunnar Strängs tid som socialminister, vilket kan vara intressant att veta. Jag har läst igenom protokollet från det mötet. Man märker vilken skillnad i tidsanda det är. Det var humanitetens tanke och godhetsprincipen som var bärande när man införde den fria listan. Motivet var att de utslitna grupperna med kroniska sjukdomar som haft det svårt i livet skulle få en liten lättnad. I ungefär samma veva genomförde man också den allmänna sjukförsäkringen. Den låg då på en väldigt låg nivå, och jag tror att det var tre karensdagar. Men det var reformpolitikens årtionde. Ingen kan inbilla mig att vi nu 40 år efteråt har blivit så mycket fattigare att vi inte skulle ha råd att behålla denna reform. Det skall till mycket innan man river upp en så grundläggande reform. Man bör också ställa sig frågan vilka systemfel i ekonomin och i tänkandet som gör att man 40 år senare - trots en flerdubbling av produktion och produktivitet och skapande av allt större samhälleliga överskott och materiellt överflöd - tvingar in de allra svagaste och mest utsatta grupperna i en allomfattande besparingshysteri. Vår principiella ståndpunkt framgår av den motion vi väckte under den allmänna motionstiden 1995. Vi anser att principen om de fria läkemedlen handlar om solidaritet. Alla skall solidariskt över skattsedeln dela på kostnaderna för de kroniskt sjukas behov av bl.a. livsnödvändiga mediciner. Det är så vi tolkar beslutet från 1955 om de kostnadsfria läkemedlen, och riksdagens uttalande att de vedertagna principerna för kostnadsfria läkemedel skall stå fast. Den fria listan är ett uttryck för ett synsätt som utgår från att samhället skall upprätthålla rättvisa mellan människor med funktionshinder och de icke funktionshindrade. Det är ett synsätt som t.ex. Handikapputredningen ger uttryck för. Enligt min mening är skälen för att förkasta den fria listan alltför svaga. För det första handlar det om prestigeskäl. Många inom utredningen har ifrågasatt den fria listan på ungefär samma grunder som Kerstin Heinemann gjorde tidigare här. Det skulle alltså uppfattas som en triumf om den fria listan försvann. Jag menar att det inte kan vara något acceptabelt skäl. För det andra säger man att man vill öka kostnadsmedvetenheten. Jag anser att det är väldigt tveksamt om svårt sjuka personer, kanske med svåra smärtor, kan förväntas mobilisera någon energi på att hålla koll på kostnaderna. Snarare kanske man tillför ett påfrestande irritationsmoment. Som jämförelse kan jag nämna att läkemedlen inom den slutna vården av tradition är fria för patienten. Skälen till det är ungefär motsvarande - att man inte skall irritera patienterna med en massa kvitton och betalningar osv. För det tredje gäller det besparingsskälet. Det är tveksamt om det egentligen finns någon större besparing att göra på detta område. De flesta av dessa patienter kommer ändå att slå i högkostnadstaket eftersom de ofta har andra sjukdomar också. I många fall kan det vara rationellt, och väl förenligt med modern läkemedelsterapi att tillhandahålla fria läkemedel. Kommitténs förslag på diabetesområdet kan innebära ett genombrott och ett nytt tänkande som också går att överföra på andra diagnosgrupper. För det fjärde finns rättviseskälet, som man kallar det. Alla skall vara med och bidra till sanering av rikets finanser. Detta är det trubbigaste skälet av alla. De grupper som kommer att drabbas av borttagandet av den fria listan hör nämligen nästan undantagslöst till dem som redan fått ta de största stötarna. Det kan finnas orsak att påminna om att det redan finns många på arbetsmarknaden som även fortsättningsvis kommer att ha fria läkemedel. T.ex. har många inom statlig förvaltning fria läkemedel som arbetsförmån, och även på den privata arbetsmarknaden finns arbetsgivare som håller med denna förmån. För det femte har vi det medicinska skälet. Man säger att dessa läkemedel är omoderna osv., och att det är svårt och jobbigt att hålla reda på de olika grupperna. Därför har inte heller listan reviderats sedan 1984. Men fria läkemedel kan faktiskt vara bra i vissa situationer. Intill dess att man har gått igenom listan vill Vänsterpartiet behålla den för att skapa ett omvandlingstryck på landstingen och professionen så att de gör en översyn av diagnosgrupperna. De bör kontrollera fall efter fall och utmönstra de fall där detta inte passar, men i vissa fall behålla de fria läkemedlen. Intill dess finns det inga skäl för att ta bort listan. Avslutningsvis anser jag att besparingspendeln i samhället har slagit för långt när man av något slags förment rättviseskäl ger sig på de mest utsatta gruppernas små förmåner. Frågan var smärtgränsen i nedskärningarna går har ställts många gånger. Enligt min mening går den här.

Fru talman! Stig Sandström menar att vi i Folkpartiet har inlett en reträtt när det gäller de fria läkemedlen. Det har vi inte gjort, utan vi står fortfarande bakom det som sades i HSU 2000 om upprättandet av vårdprogram. I propositionen sägs också att regeringen vill att man skall fortsätta med vårdprogrammen. Jag har litet svårt att förstå Stig Sandströms argumentering för den fria listan. Jag har svårt att se varför en patient som har ulcerös kolit, en tarmsjukdom, och i dag får fria läkemedel skulle tillhöra en svag grupp medan patienter med Crohns sjukdom, som kan få besvär från mag och tarmkanalen, skall betala sina mediciner. Varför skall en del patienter med en viss cancerdiagnos ha fria mediciner och andra inte? Varför är cancerpatientsgrupperna olika svaga? Kan Stig Sandström svara på det? Finns det verkligen en rättvisa? Slår man vakt om svaga grupper genom att ha kvar den fria listan? Vi i Folkpartiet tror inte det.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att vi vill ha en översyn av den fria listan. Vi är medvetna om att det finns vissa sjukdomar där det kan vara befogat att ta bort denna förmån. Jag har litet svårt att motivera varför t.ex. giktpatienter skall ha fria mediciner när reumatiker inte har det. Detta är ändå bara en liten bit av det hela. Det viktiga är att man nu gör en översyn och en genomgång av den fria listan. Man skall inte stirra sig blind på att det finns en och annan liten skillnad mellan olika sjukdomsgrupper. Det sociala skälet är också viktigt här. Det finns ingen annan grupp som drabbas så hårt av läkemedelsförändringen som just denna. De får en ökning av sina kostnader med 1 300 kr i ett enda slag. Ingen annan grupp drabbas lika hårt - inte någon. Man borde åtminstone ha sett efter om det kunde finnas en övergångslösning innan man fattar ett sådant här beslut. De sociala skälen har ju inte blivit mindre av alla de besparingar som har genomförts på alla andra områden. Detta är ju bara någonting som kommer till ovanpå allting annat.
Fru talman! Stig Sandström talar om sociala skäl. Han anser att det finns sociala skäl för betydligt fler sjukdomsgrupper att tillhöra den fria listan. Som jag sade i mitt anförande skulle det vara jätteskönt om vi kunde säga att alla kroniska sjukdomar skall få fria mediciner. Men var gör vi då besparingen? Är Stig Sandström beredd att ta pengar någon annanstans i sjukvården för att betala en fri lista? I och för sig säger han ju nu att det mesta av den skall bort. Eventuellt skall någonting vara kvar, men han säger att det mesta skall bort efter en genomgång.
Fru talman! Denna besparing är en droppe i havet jämfört med den andra besparingen, som jag också sade inledningsvis. Den besparingen ligger på runt 1 miljard kronor, och den kan bli större om landstingen kan hantera detta på ett bra sätt. När det gäller den fria listan kan det handla om högst 50 miljoner kronor, skulle jag tro. Det är min kostnadsberäkning. Utredningen har inte ens bemödat sig om att räkna ut vad det kostar att behålla den fria listan. Det visar hur liten den besparingen i själva verket är. Här är det i stället prestigeskäl som råder. Jag hävdar fortfarande att det inte finns någon annan grupp som drabbas så hårt av läkemedelsreformen som den vi tar bort den fria listan för. Jag tror inte att Kerstin Heinemann kan påstå något annat.

Fru talman! Förändringarna i läkemedelsförsörjningen och läkemedelsförmånerna har skapat både oro och debatt. Så sent som i går fick jag ett antal brev med vädjan om att riksdagen inte skall säga ja till de föreslagna förändringarna. Tyvärr vet inte dessa brevskrivare att besluten i princip redan är fattade i och med att ärendena justeras i utskotten. De övriga partierna har säkert fått liknande brev, kanske samma brev t.o.m. Det är brev som åtminstone jag önskar att jag hade fått redan innan jag skrev mina motioner. Jag skulle nämligen gärna vilja ha haft med ett yrkande med krav på fria läkemedel åtminstone för den grupp patienter som i dag tvångsmedicineras. Jag tänker på vissa psykiska sjukdomar. Jag skulle också vilja ha haft med ett yrkande om att de som uppnår högkostnadsskyddet nu i slutet av året skall få ta med sig skyddet in på det nya året och i det nya systemet. Miljöpartiets förstahandsyrkande är ett avslag på propositionen i dess helhet. Vi anser att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag till läkemedelsförmåner, ett förslag som präglas av solidaritet med dem som har stora och livslånga behov av läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Vi saknar också en tydlig konsekvensbeskrivning i propositionen som visar hur de svaga grupperna i samhället påverkas ekonomiskt och socialt av de förslagna förändringarna. Eftersom förändringarna är sparförslag, är det ju någon som skall betala. Som vi ser det blir det de svaga grupperna som redan tidigare har det ekonomiskt besvärligt som nu åter kommer att drabbas. I dag betalar en kund som mest 170 kr för det dyraste läkemedlet och 70 kr för ytterligare läkemedel. Efter årsskiftet blir det åtskilligt dyrare för många. Att det ges möjlighet att dela upp kostnaderna på årets tolv månader underlättar, men gör inte totalkostnaden lägre. För alla dem som redan i dag lever under knapphetens stjärna och samtidigt tillhör de få procent som varje år köper läkemedel för stora summor eller som måste börja betala för sina hjälpmedel eller förbrukningsartiklar kommer förändringen att bli märkbar. Många kommer för alltid att ha en månadsavbetalning till Apoteksbolaget. Nu finns det en överenskommelse att läkemedelskunderna skall få dela upp läkemedelskostnaderna så att de inte behöver betala mer än 108 kr i månaden. Det är bra att den möjligheten ges, annars hade det skapats en mycket besvärlig situation för många. Men för oss i Miljöpartiet räcker det inte med en överenskommelse. Vi anser att rätten att få dela upp betalningen av läkemedel borde funnits med i lagtexten. Det hade gett en större tyngd åt rätten att dela upp den här kostnaden. Vi har samma uppfattning som Folkpartiet och Fru talman! Vi delar regeringens synpunkt att den s.k. fria listan är otidsenlig som den nu ser ut. Men innan regeringen föreslog de förändringar som vi nu debatterar borde den ha satt sig ned med handikappoch patienföreningarna och försökt hitta andra lösningar. Det har kommit signaler om att handikappföreningarna vill och kan visa på alternativa besparingsmöjligheter. Vi delar Neurologiskt handikappades riksförbunds åsikter om förbrukningsartiklar och vissa hjälpmedel och ställer oss frågande till varför regeringen behandlar människor som lider av inkontinens, diabetes eller som behöver stomihjälpmedel olika. Här har regeringen tappat bort solidariteten. Den goda tanken om vård på lika villkor saknas. Varför särbehandlas vissa? Man kan ju inte mer än komma upp i högkostnadstaket, vare sig man har den ena eller andra sjukdomen. På tal om särbehandlingar, tycker jag det känns besvärande att vi beslutsfattare behåller våra fria mediciner trots att vi tar bort den förmånen för kroniskt sjuka. När de fria medicinerna infördes för oss riksdagsledamöter röstade Miljöpartiet och Folkpartiet mot förslaget. I dag hade det varit skönt om vi av rättviseskäl kunnat avskaffa våra egna fria läkemedel. Fru talman! De föreslagna läkemedelskommittéerna kommer med all säkerhet att fylla en viktig uppgift i en förändrad läkemedelshantering. Men vi anser att det är viktigt att kommittéerna är fristående från landstingen. Det är viktigt att de uppfattas som oberoende och objektiva, eftersom de även kommer att ha en granskande roll. Fru talman! I det här betänkandet finns det även med en miljöpartimotion om förbättrad läkemedelsanvändning. Motionen bygger på en idé med läkemedelsprofiler som framförts av Farmacevtförbundet. Idén går ut på att man genom ett avtal mellan staten och Apoteksbolaget inför en möjlighet att erbjuda apotekets kunder en frivillig anslutning till en läkemedelsprofil. Läkemedelsprofilen innebär att man på ett smart card som kunden själv förfogar över lagrar information om kunden som är viktig att känna till vid kundens läkemedelsköp och läkemedelsanvändning. Det blir t.ex. lättare att upptäcka om kunden har ett eller flera läkemedel som negativt påverkar varandra och som kanske är utskrivna av olika läkare. Det blir lättare att upptäcka över eller undermedicinering. Risken för läkemedelsförgiftning minskar. Onödiga biverkningar kan undvikas, och man får en bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen. Vi är övertygade om att idén med en läkemedelsprofil är ett förslag som gynnar hälsan och livskvaliteten samtidigt som samhället sparar en del pengar, speciellt med tanke på att det finns undersökningar som visar att 15 % av vårdplatserna inom den slutna vården upptas av patienter som felmedicinerats. Detta är ett förslag som bygger på frivillighet och som kan komma att betyda mycket för folkhälsan. Även om vi inte får något stöd för det här förslaget i dag, hoppas jag att vi i alla fall har sått ett frö som kommer att gro inom en snar framtid. Fru talman! Vi har även lagt fram ett förslag om ett bättre samarbete mellan läkare och apotek. I dag sätter tyvärr den rådande lagstiftningen stopp för ett viktigt och nödvändigt samarbete. Två yrkesgrupper som arbetar med samma patient och styrs av samma lag om tystnadsplikt får inte tala med varandra om patienten om de inte har patientens samtycke. Apoteket har t.ex. inte rätt att meddela läkaren om de misstänker att en patient går runt till flera olika läkare och skaffar recept på beroendeframkallande läkemedel. Fru talman! Vi ser det som en självklarhet att det med hänsyn till patienten och samhällsekonomin skall finnas ett närmare samarbete mellan läkare och apotekspersonal. Tystnadsplikten bör vara till för att hindra spridning av känslig information till obehöriga, inte till att bakbinda två yrkesgrupper som tillsammans arbetar för patientens bästa. Därför vill vi ha en förändring i lagstiftningen när det gäller tystnadsplikten så att samarbetet mellan läkare och apotek kan förenklas. I vissa fall är personal med tystnadsplikt skyldiga att rapportera vissa händelser till annan myndighet. Därför ser vi det som naturligt att det skall finnas en skyldighet för apotekspersonal och läkare att informera varandra när det är uppenbart att en patient t.ex. skaffat recept för beroendeframkallande läkemedel hos flera olika läkare eller i vissa situationer där det finns anledning att befara att läkemedelssammansättningen kan orsaka ohälsa hos patienten. Fru talman! Vi står bakom samtliga Miljöpartiets reservationer samt övriga reservationer som jag ställt mig bakom i utskottet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2 och 24.

Fru talman! I dag debatterar vi ännu en fråga som är av avgörande betydelse för många människor. Än en gång har regeringen föreslagit besparingar som drabbar de mest utsatta, dvs. sjuka människor som har ett stort behov av läkare och mediciner. Vi kristdemokrater anser att det är djupt beklagligt att de människor som redan har det svårt skall få det ännu svårare. Vi är inne på fel väg om vi tror att vi kan föra Sverige ur den ekonomiska krisen genom att lägga tyngre bördor på de redan utsatta. Det är inte genom att försämra villkoren för de sämst ställda som vi skall sanera statens finanser. Det är inte kroniskt sjuka, de med störst vårdbehov, som skall betala priset för de misstag som gjorts under många år. Den nu sittande regeringen säger ofta: Alla måste vara med och spara! Vi kristdemokrater säger: Alla kan inte spara! Därför har vi yrkat avslag på denna proposition! Vi tycker inte att det är solidarisk sjukvårdspolitik att höja högkostnadsskyddet, att ta bort den s.k. fria listan och att avstå från att föreslå övergångsregler så att människor inte behöver drabbas alltför hårt. Fru talman! När det gäller högkostnadsskyddet är även den nuvarande summan på 1 800 kr för hög för många människor. Redan i dag finns det människor som inte har råd att hämta ut sin medicin. Jag har själv träffat patienter som frågar: Vilken av de här medicinerna är det viktigast att jag tar? Jag har inte råd med alla. Att inte ta den medicin som man har blivit ordinerad av sin läkare kan få ödesdigra konsekvenser. En del säger att det skrivs ut för mycket medicin. Det är en allvarlig kritik. Den riktas kanske främst i så fall mot läkarkollegiet. Men om man har synpunkter på en läkares bedömning får man ta det i en annan ordning. Jag tycker man skall tänka sig för. Själv har jag stor tilltro till den kompetens, kunskap och erfarenhet som svenska läkare har. Regeringen föreslår även att den s.k. fria listan skall tas bort för alla patientgrupper utom för diabetiker. Förslaget innebär att många människor med kroniskt svåra sjukdomar, där medicinen och behandlingen faktiskt är avgörande för deras liv, kommer att få betala sina mediciner. Man kan då undra vad konsekvenserna blir om de på grund av ekonomiska skäl inte tar sin medicin. 20 000 namn på människor som protesterade mot den här reformen. De anser att pensionärer utan ATP, arbetslösa, studerande som flyttat hemifrån och ensamstående med barn men också familjer med flera barn kommer att drabbas mycket hårt om den fria listan tas bort. Psoriasisförbundet har också agerat, för att ta ytterligare ett exempel. Fru talman! En annan grupp som på många sätt är glömd och som ofta inte omnämns i den här talarstolen är patienter med psykiska sjukdomar. Det är människor som lider oerhört men som av naturliga skäl har svårt att föra sin egen talan. Ett exempel är patienter med schizofreni, som faktiskt är den vanligaste formen av psykos. De har ofta dålig ekonomi. Gruppen är unik så till vida att ungefär 80 % saknar sjukdomsinsikt. Dessa patienter behandlas nu med läkemedel som är kostnadsfria. Om kostnadsfriheten upphör måste man räkna med att en del av dessa människor fortsättningsvis inte kommer att ta sin medicin. Skälet är kostnaderna. Om man inte tar den ordinerade medicinen leder detta till återinsjuknande, vilket är enormt arbetsamt för den enskilde och mycket dyrt för samhället. Kostnaderna för långa vårdtider och rehabiliteringar kostar mångdubbelt mer än vad besparingen ger. Det är enormt viktigt när nya förslag presenteras att man söker se vad konsekvenserna blir. Inte heller det har regeringen bemödat sig med inför detta beslut, liksom inför många andra förslag som man lägger fram. Det är beklagligt. Jag är väl medveten om att den s.k. fria listan är otidsenlig eftersom det är drygt 10 år sedan den reviderades. Men idén är bra. Det handlar om solidaritet; det är hela grundtanken. Då anser vi att listan bör ses över och moderniseras, inte tas bort. Ingen människa kan välja vad man drabbas av. Därför anser jag att man med ödmjukhet skall se detta och med generositet försöka hitta lösningar så att inte människor som redan är hårt drabbade får dubbla bördor att bära. Det är en nog stor börda att vara kroniskt sjuk. Fru talman! Många har ställt sig frågan vad det är för rättvisa och etik i att bara en grupp kroniskt sjuka får avgiftsfrihet. Det vore bra om Socialdemokraternas företrädare, Conny Öhman, kunde svara på det i dag. Till sist vill jag säga några ord om övergångsregler. Det borde faktiskt ha varit en självklarhet att man hade ordnat med övergångsregler så att de som har betalat en stor del av egenavgiften finge ta med den till det nya systemet. Det nuvarande förslaget kommer för många att innebära en enorm kostnadsökning eftersom en patient i extremfallet kan få betala upp till 4 000 kr i egenavgift. Det är för många omöjligt och för oss kristdemokrater oacceptabelt! Även om man inte drabbas av hela denna summa kommer många att drabbas - drabbas utan att de haft en aning om det eller kunnat planera eller påverka det. Kristdemokraterna anser att ingen skall behöva avstå vård eller behandling på grund av ekonomiska skäl. Därför har vi avslagit hela propositionen. Vi kommer att fortsätta att agera i sjukvårdsfrågor, med solidaritet och värme. De ekonomiska möjligheterna skall inte vara avgörande för vård och behandling. Fru talman! Jag ställer mig självklart bakom alla de reservationer som kristdemokraterna har lagt fram i socialutskottet. Men för tids vinnande, som det så vackert heter, yrkar jag endast bifall till reservation 3

Fru talman! En effektiv läkemedelsförsörjning är en av grundstenarna i ett bra hälso och sjukvårdssystem. Som vi redan har hört har kostnaderna för läkemedel stigit kraftigt de senaste 10 åren, ca 12 % per år i kostnadsökning. Anledningarna till detta är flera. En del av de bakomliggande faktorerna är bra, andra är mindre önskvärda. Till de som är mindre bra hör att staten som betalar merparten av kostnaderna i stort sett varken kan påverka de som skriver ut medicinen, dvs. läkare, tandläkare m.fl., eller patienterna som använder dem. Ett sådant system där den som betalar inte har kontroll över kostnaderna är aldrig bra. Till det som kan sägas vara positivt hör att medicinering allt mer ersätter annan behandling som i många fall är både dyrare och besvärligare för patienten. Många operationer kan i dag dessutom göras genom s.k. dagkirurgi, och hemsjukvården har byggts ut till gagn för många äldre. Detta är självklart en positiv utveckling, men det innebär samtidigt att läkemedelskostnaderna faller på staten, inte på landstingen. Kostnadsbilden förändras alltså med vårdutvecklingen. Ofta krävs en kombination av behandlingsmetoder för att nå det bästa resultatet där medicinering ingår som en del. Att då ha ett system som innebär att delar av kostnaderna drabbar ett konto, andra kostnader ett annat konto, är inte effektivt i längden. Det ger inte heller de bästa förutsättningarna för att i varje enskilt fall välja den kombination av behandlingar som är bäst för patienten. Ytterligare en positiv orsak till att läkemedelskostnaderna ökar är att det har kommit fram många nya effektivare men också dyrare läkemedel under de senaste åren. Bedömningen av vilket läkemedel som skall användas skall inte ske utifrån vem som betalar. I vissa situationer kan ett billigare läkemedel vara lika effektivt som det dyrare. Vad man väljer skall baseras på en medicinsk bedömning i varje enskilt fall. När kostnadsansvaret nu kommer att föras över från staten till landstingen kommer valet av behandlingsmetod och preparat att kunna göras mera samlat. Det innebär att kostnadskontrollen blir bättre. Men det leder framför allt till att det blir möjligt att se läkemedel som en integrerad del i hela den behandlingsarsenal som läkare och annan sjukvårdspersonal förfogar över. Leif Carlson tog upp riskerna med att överföra ansvaret till de hårt ansträngda landstingen, som han sade. Men i andra sammanhang drar sig samma parti, Moderaterna, inte för att föreslå att de hårt ansträngda landstingens statsbidrag skall minskas med många tiotals miljarder kronor. Man kan undra över logiken i ett sådant resonemang. Ett annat viktigt inslag i förändringen av läkemedelsförmånen är att det nu i varje landsting skall finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Deras uppgift blir att se till att läkemedlen används så effektivt som möjligt och på ett sätt som bäst gagnar patienten. Vi kan konstatera att det i många fall finns omotiverat stora skillnader i förskrivningsmönstret, regionalt och på annat sätt. Vi minns alla debatten om den generösa förskrivningen av penicillin och de risker den kan föra med sig. Kommittéerna kan bl.a. rekommendera vilka läkemedel som i första hand bör användas. Det ger en motvikt till den massiva påverkan som läkemedelsproducenterna står för. Vi behöver en motvikt. Vi behöver läkemedelskommittéer med hög kompetens, som kan informera från strikt medicinska utgångspunkter och som har patientens väl och ve som mål för sin verksamhet. Samtidigt behöver vi självfallet i Sverige framgångsrika läkemedelsföretag. Vi har en läkemedelsindustri som är nettoexportör. En del har uttalat oro över risker för forskningen med det här förslaget. Jag kan inte förstå att intresset från vare sig läkemedelsindustri, sjukvårdshuvudmän eller andra skulle minska, för vi skall med den proposition som vi nu behandlar ha en framgångsrik forskning i vårt land. Dessutom kommer det att skrivas in ett sjukvårdshuvudmannaansvar för att se till att forskningens intressen blir väl tillgodosedda i den svenska sjukvården. Den fråga som väckt störst intresse sedan regeringens förslag blev känt är hur mycket patienten kommer att få betala. Som mest betalar vi i dag 2 200 kr under en tolvmånadersperiod, och det är detta som är riksdagens beslut, även om en del partiers företrädare och en del reservationer förespeglar oss någonting annat. Nu kommer högkostnadsskyddet att delas upp i två - ett om 1 300 kr för läkemedel och ett om 900 kr för läkarbesök, sammanlagt alltså Alla barn i samma familj räknas in under ett högkostnadsskydd. Det innebär att medicinkostnaderna för alla barn i en familj aldrig blir större än 1 300 kr under ett år. Vi höjer också åldersgränsen. I det nuvarande systemet får barn upp till 16 år räknas in under samma högkostnadsskydd. Den åldersgränsen höjs nu till 18 år. Den som så önskar skall kunna dela upp kostnaderna. Ingen skall för att det saknas pengar vid ett visst tillfälle behöva avstå från att hämta ut sina läkemedel. Oavsett hur mycket och hur dyr medicin man behöver kommer det aldrig att kosta mer än drygt en hundralapp i månaden. Utskottet utgår från att en sådan rutin finns vid ikraftträdandet av den här reformen. De allra flesta, ca 40 %, behöver inte köpa ut några läkemedel under ett år, men en liten grupp, ca 5 % av befolkningen, behöver mycket läkemedel, för mer än 5 000 kr per år. Det är den gruppen som det nya systemet är till för att skydda. I dag får alla en subvention oavsett om de behöver medicin för 500 eller 5 000 kr om året. Nu ändrar vi fördelningsprofilen. De som inte behöver så mycket läkemedel kommer att få betala litet mer än tidigare. Det tycker jag är rimligt. Ingen kommer dock att behöva lägga ut mer än drygt 100 kr i månaden. Också det tycker jag är ganska rimligt. Det har i debatten förekommit en hel del osäkerhet kring vad som händer med den fria listan. Den listan försvinner nu. Den kom till, som vi redan hört, när det inte fanns något högkostnadsskydd. Den är föråldrad och inkonsekvent. Vissa allvarliga och långvariga sjukdomar finns upptagna där, men minst lika många långvariga och allvarliga sjukdomar finns inte på listan. Det är ganska slumpartat och därmed orättvist om man får sin medicin kostnadsfritt eller inte. Nu inordnas dessa sjukdomar under högkostnadsskyddet. Jag tycker också att det är rimligt att oavsett vilken sjukdom det gäller alla får samma subvention och betalar samma summa, drygt 100 kr i månaden. Jag tycker att de som argumenterar för den fria listan glömmer de svårigheter som skulle finnas med att konstruera en rättvis fri lista. Till Stig Sandström skulle jag vilja säga att en sådan lista i min sinnevärld skulle bli oerhört lång. Det måste vara orimligt att vissa cancersjukdomar finns på listan, andra inte. Vissa reumatiska sjukdomar finns på listan, andra inte. Skulle man göra en rättvis lista, skulle den bli oerhört lång och därmed självfallet kosta ganska mycket pengar. Ett register kommer att införas. Med dess hjälp skall man klara de betalningsrutiner som behövs, men ett register har också fördelar när det gäller att följa upp läkemedelsförbrukning och medicinsk forskning. Många svenska forskargrupper har haft en ovärderlig hjälp av att det finns register av olika slag i sjukvården. Jag kan inte se att de invändningar som finns mot registret har någon grund. Lagregleringen, att personuppgifterna raderas och att uppgiftslämnandet i övrigt är frivilligt ger ett gott skydd. Den moderata reservationen handlar inte så mycket om sjukvård och patienter, utan den handlar om att slå vakt om läkemedelsindustrin och om att dra in pengar från kommunernas äldreomsorg. Kristdemokraterna bygger sitt avslagsyrkande på 1 800 kr, således en skillnad om 33 kr i månaden, och det skulle vara det stora principiella underlaget för ett avslag. Fru talman! De förändringar av läkemedelsförmånen som nu sker är välkomna. De innebär att de samlade resurserna till hälso och sjukvården kan användas så effektivt som möjligt, att de som har stort behov av läkemedel kan få sin medicin till rimlig kostnad och att hälso och sjukvården får bättre förutsättningar att göra avvägningar mellan olika former av behandlingar och att samordna mellan öppen och sluten vård. Jag yrkar därför bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Bakom förslaget ligger i mycket kostnadsutvecklingen. Det skulle vara intressant att få belyst på vilket sätt den skulle förändras genom att landstingen fick ta över ansvaret för kostnaden. Conny Öhman har här tagit fram vissa skäl som är förståeliga om det gällde en verksamhet som arbetar i konkurrens, men landstingen är den enda sjukvårdsproducenten av betydelse. Det finns ingen konkurrens. Det skulle vara intressant för alla här att få veta om det finns något exempel på att om ett monopol stärks med mer pengar - i det här fallet med stora belopp, 10-12 miljarder - blir det plötsligt mer rationellt och effektivt. All erfarenhet talar för något annat: Om man stärker monopol, blir de möjligen mer ineffektiva. Inte heller Konkurrensverket delar uppfattningen att det är bra att man stärker landstingsmonopolet. Det kunde vara intressant att få höra hur det skulle bli rationellare och mer ekonomiskt, om man stärker ett monopol. Vi är överens om att läkemedelskommittéerna är viktiga och att det är väsentligt att de ger terapiriktlinjer på ett bra och professionellt sätt. Är inte Leif Carlson orolig för att de blir beroende av den store vårdgivaren, som både anställer och finansierar dem och som i huvudsak har för ögonen att sy ihop årsbudgeten, inte långsiktiga mål? Jag tror att det finns stora risker för att man här kommer i kläm. För landstingen är det faktiskt alltid billigare att det inte skrivs ut läkemedel. Så länge det är fråga om sjukskrivning och ökade förtidspensioneringar drabbar det inte landstingen. De har alltså inte incitament till en effektiv behandling, och då är det olyckligt att den professionella rådgivningen skall finansieras och rekryteras av ett partsorgan. Den skall ha en annan huvudman.
Fru talman! Leif Carlson diskuterar monopol. Det är ju på det sättet, Leif Carlson, att om ett landsting inte skulle skriva ut läkemedel, riskerar det att få en patient i sluten vård, och då får man självfallet kostnaden på sig i det landstinget. Jag vill också säga till Leif Carlson att många från Apoteksbolaget har tittat närmare på förändringarna. Jag har hittat en artikel där några representer skrev så här: Om man samtidigt arbetar med de tre faktorerna pris, volym och förskjutning mot dyrare preparat, bör det leda till en besparing på drygt en miljard kronor per år utan att behandlingen därför försämras. En besparing i den storleksordningen är precis det som den här propositionen handlar om. Man skall ge läkemedelskommittéerna och sjukvårdshuvudmännen möjlighet att samordna alla de instrument som de har till förfogande för att göra effektiviseringar inom ramen för läkemedelskostnaderna, utan att det därmed skall bli någon försämring av vården. När Leif Carlson ändå begärt ordet tycker jag att han kan passa på att svara på den fråga som jag ställde i mitt anförande: Hur kommer man att stärka de hårt ansträngda landstingen, om man skall ta ifrån dem många miljarder kronor, som ni föreslår i annat sammanhang här i riksdagen?
Fru talman! Socialdemokraterna föreslår faktiskt inga som helst rationaliseringsvinster, utan de tar ut hela sin besparing på patienterna. Det är naturligtvis därför att de inser att det egentligen inte blir några rationaliseringsvinster med deras förslag. Att det finns en insikt om det framgår av utskottets bedömning i andra fall. Man skriver: "Utskottet delar regeringens bedömning att ett centraliserat ansvar för upphandlingen av läkemedel som sjukvårdshuvudmännen använder inom den slutna vården ökar konkurrensen på området, vilket bör leda till besparingar och effektiviseringar inom hela läkemedelsförsörjningen." Här inser man konkurrensens betydelse, men i nästa steg inser man det inte alls utan tycker att det är bra med monopol. Man måste bestämma sig och inse att konkurrensen är väsentlig. Det måste kännas litet generande att det inte är klart med delbetalningssystem, utan att människor blir oroliga och leds till hamstring. Det här borde man ha gjort klart i förväg. Man borde också ha klargjort att det som människor inbetalt under detta år måste räknas dem till godo nästa år, så att de inte får kostnader av administrativa skäl. Nu beslagtar man flera tusen kronor som människor har betalat in, och det tycker jag faktiskt är generande. Vi har helt andra förslag till hur sjukvården skall skötas här i landet, och de innebär att problemet med landstingen inte uppstår. Genom de utredningar som har gjorts vet vi att det bara genom att man sätter konkurrenspress på klinikerna finns kanske 15 miljarder att vinna genom effektiviseringar. Problemet med landstingen är att det är monopol, och därför är de betryckta. De har helt enkelt en dålig effektivitet och kan inte utnyttja sina pengar. Ett betryckt monopol som får mer pengar blir inte bättre för det.
Fru talman! Leif Carlson måste vara medveten om att det i dag finns en överförskrivning av läkemedel. Det finns ganska stora regionala skillnader i konsumtion av vissa typer av preparat, t.ex. penicillin och bensodiazepiner. Självfallet är det ganska rimligt att tänka sig att läkemedelskommittéer som kan vara aktivare än de kommittéer som finns i dag och som har resurser att jobba med på sikt borde leda till ett bättre förskrivningsmönster och därmed till besparingar, både för patienten och för sjukvården. Förutom de besparingar som Leif Carlson och Moderaterna vill göra på sjukvårdsapparaten har de dessutom tagit till när det gäller besparingar på läkemedelsförsäkringen med 4 miljarder kronor. Det måste väl också tas ut på något sätt, om jag förstår det hela rätt, eller handlar det enbart om en överföring av kostnader på patienterna?
Fru talman! Jag tycker att kopplingen mellan fria listan och högkostnadsskyddet är litet missvisande. Högkostnadsskyddet syftar ju till att skydda högkonsumenter som står utanför fria listan. De som är med på fria listan har ju ingen glädje av högkostnadsskyddet. I deras fall innebär ju det en försämring. Socialdemokraternas förslag innebär ju 1 300 kr till alla i den här gruppen. Conny Öhman talade om rättvisa, men anser han att det är rättvist att kronikergruppen skall få en höjning med 1 300 kr, samtidigt som vi med bra jobb i staten skall ha gratis mediciner? Är det rättvisa? Jag funderar över vad Conny Öhman anser om att Sverige nu nästan är det enda landet i Europa som inte har en frilista. Nästan alla andra länder har det, av samma skäl som jag tog upp i mitt inledningsanförande, nämligen av solidaritet med dessa grupper. Jag skulle vilja höra vad Conny Öhman tycker om det.
Fru talman! Problemet är, Stig Sandström, att det blir en fantastiskt lång lista om man skall ta fram en frilista som omfattar alla de kronikergrupper och alla de behandlingar som långvarigt sjuka människor behöver. När man 1994 försökte se över detta, lyckades man inte eftersom man kom fram till att systemet redan vid den tidpunkten var föråldrat. Jag förstår inte varför man i längden skall göra sådana här skiktningar mellan olika sjukdomar och någon skall sitta som överstepräst och säga att en sjukdom har större dignitet än en annan. Stig Sandström talade om orättvisor. Men för vissa människor handlar det faktiskt inte om läkemedel, utan de måste äta vissa speciella livsmedel för att inte bli sjuka. Det handlar om fördyringar på 6 000, 8 000, ja kanske 10 000 kr, som dessa människor har i sin livsföring för att inte bli sjuka. Men den gruppen tänker vi inte på när vi diskuterar de olika sjukdomsgrupperna. Detta handlar också om hälso och sjukvård och är en orättvisa som kanske är ännu större och som man också borde diskutera.
Fru talman! I stället för att svara på mina frågor kommer Conny Öhman med nya skenargument. Jag har aldrig pläderat för en förlängning av listan. Jag har sagt att vi skall behålla dess nuvarande omfattning och sedan utmönstra några efterhand som vi analyserar de olika diagnoserna och ser när det kan vara bra med fria läkemedel och när det inte är nödvändigt. Det är inte nödvändigt att förlänga listan, utan vi kan minska den betydligt. Sedan har vi återigen detta rättviseargument. Det blir litet knepigt. Det är väl mellan oss som är friska och dem som är sjuka som det skall finnas rättvisa. Det är hela tanken med solidariteten, inte att man skall börja spela ut olika svaga grupper mot varandra. Det är faktiskt otillständigt.
Fru talman! Stig Sandström förde ett resonemang som innebär att man kanske skulle avkorta listan. Men samtidigt sade han att alla kronikerpatienter skall vara med på listan. Det är detta som jag inte får att gå ihop, eftersom det finns betydligt fler kronikergrupper än de 32 som står på listan i dag. Rent matematiskt går inte resonemanget ihop, Stig Sandström! Alla kronikergrupper skall vara med på listan, men enligt Stig Sandström kan man förkorta listan och ändå ha den kvar. Så ser inte sjukdomspanoramat ut, och det kan varken Stig Sandström eller jag göra någonting åt.

Fru talman! Inte heller jag fick svar på frågan som jag ställde i mitt anförande. Med anledning av diskussionen mellan Stig Sandström och Conny Öhman vill jag fråga varför diabetikerna blev undantagna? Varför funderade man inte på att i sådana fall kanske välja ut de psykiskt sjuka, som de facto inte har sjukdomsinsikt och motivation för detta? Jag blir inte klok på det! Vi kristdemokrater missunnar självfallet inte diabetiker att få medicinen kostnadsfritt, men vi tycker att det finns fler som har precis samma skäl. När det gäller rättvisa är det viktigt vem man jämför med, och då skall vi faktiskt jämföra med oss. Jag skulle vilja fråga Conny Öhman om övergångsregler. Varför har inte den socialdemokratiska regeringen funderat på övergångsregler? Det brukar faktiskt vara praxis när man inför ett nytt system för att enskilda människor inte skall drabbas. I det här fallet har man inte gjort det, och jag måste fråga varför. Jag måste också fråga om Conny Öhman är beredd att nu i elfte timmen försöka få till stånd övergångsregler så att enskilda människor inte blir drabbade.
Fru talman! Självfallet är insulin till diabetikerna ett undantag. På principiella grunder kan man säga att det inte finns något motiv för detta. Men vid den slutliga bedömningen som gjorts har man kommit fram till att man på den punkten inte skall ändra det som gäller i dag. Det beror bl.a. på att man har jobbat fram ett vårdprogram, som nu är färdigt. Jag välkomnar att vårdprogram blir något som man jobbar fram på många fler sjukdomsområden, och för min del gärna får man gärna ta sig an de psykiskt sjuka nästa gång. När man byter system på det sätt man gör här, Chatrine Pålsson, uppstår självfallet en del övergångsproblem. Men frågan är om man skall lägga krutet på att uppnå millimeterrättvisa i övergångsskedet eller på att faktiskt kunna bibehålla en bra subvention för dem som kräver mycket läkemedel. I det valet tycker jag att man måste välja att lägga krutet på det som är viktigt i en förändring. I det här fallet måste det vara att säkerställa att vi får en bra läkemedelsförmån för dem som behöver mycket läkemedel.
Fru talman! Det handlar faktiskt inte om millimeterrättvisa när högkostnadsskyddet gör att den ena människan får 1 800 kr och den andra i extremfallet nära 4 000. Det är stora pengar för enskilda människor. Ibland undrar jag i vilken verklighet socialdemokraterna lever. De verkar inte förstå att oändligt många människor faktiskt lever på marginalen i dag. Jag skulle vilja påpeka en sak när det gäller vårdprogram och insulin. Det finns ju många andra sjukdomsdiagnoser som det finns vårdprogram för. Jag tycker att det vore klädsamt om Conny Öhman erkänner att frågan är svår och att det kanske finns andra patientgrupper som skulle tas med. Många patientgrupper har känt sig cyniskt behandlade av att en grupp har lyfts ur systemet medan de andra lämnats kvar, precis som om de som människor inte är lika mycket värda. Det är också frågan om det etiskt riktiga i att kräva vårdprogram och ansluta sig till ett vårdprogram. Hur blir det då om en kranskärlsopererad patient inte slutar att röka? Vi kommer in på etiska frågor och frågor om självbestämmande som är synnerligen svåra att klara ut i den debatten. Ibland förstör man för många människor för att tjäna litet pengar. Människor förlorar i trygghet genom dessa dumma och klantiga förslag. Den lilla besparing som man kan uppnå är inte värd det.
Fru talman! Jag är nog minst lika mycket som Chatrine Pålsson medveten om att det finns många människor som lever på marginalen. I Chatrine Pålssons huvudanförande lät det precis som om hon själv däremot inte hade den ringaste aning om vilken samhällsekonomisk situation vi har i Sverige. Hennes parti har väl ändå en viss del av ansvaret för den situation som vi har hamnat i. Det vore konstigt om man vore omedveten om detta från kristdemokraternas sida. Det är klart att man kan bygga ekonomiska resonemang som Chatrine Pålssons parti gör. Man säger helt frankt att man med en annan ekonomisk politik kan räkna upp skatteintäkterna på ett helt annat sätt - 6 miljarder till kommuner och landsting. Det är inget värde alls i en sådan lek med siffror. Den åtgärd vi nu föreslår handlar om att på lång sikt säkerställa ett system med läkemedelsförmåner som är hållbart och som är lika för alla - insulinet är undantaget - som vi faktiskt har samhällsekonomiskt utrymme att försvara i den svåra situation vi är i i dag. Jag tror att de incitament som byggs in i systemet kommer att vara till gagn för läkemedelskonsumenterna. Vi kommer att kunna trygga situationen för de människor som är svårast sjuka och behöver mest läkemedel och som har det illa ställt på många sätt.

Fru talman! Ursäkta att jag lägger mig i denna interna socialutskottsdebatt, helt ostörd av ansvarigt statsråds närvaro. De senaste veckorna har det rått kaos på apoteken. Människor har hamstrat inför regeringens proposition om läkemedelsförmåner. Mediciner har tagit slut, och departementet och representanter för Apoteksbolaget har suttit i krismöte. Man har tagits på sängen i hamstringsvågen. Det är förvånande. Erfarenheter fanns. Det var precis som den gamle schackmästaren sade: Alla misstag fanns på brädet. Det var bara att vänta på att de skulle bli gjorda. Socialdepartementets och socialministerns misstag behöver man inte vänta länge på. De kommer snabbt. Det är förvånande att den ansvariga ministern över huvud taget inte tagit lärdom av tidigare hamstringsvåg. Det blir svårt att redovisa ett underskott för 96 på kanske 1 miljard kronor till Finanspartementet. De siffrorna har nämnts. Nu gäller det bara att ställa in sig på nästa kaos. Det kommer att bryta ut efter nyår. Det system som skall styra de rabatterade läkemedlen innebär så komplicerade regler att ingen kan hantera det utan väl utvecklade ADB-system. De kommer inte att vara färdiga den 1 januari. De som har insyn i läkemedelsbranschen kan berätta om än mer hektiska krismöten på departementet och Apoteksbolaget. Vad kommer att hända? Patienterna måste komma in inte bara med sina recept utan också med sina gamla kvitton till apoteket. Ett komplicerat räknande kommer att bryta ut. Sedan finns det patienter som inte kan betala. Då får krediterna skötas mer eller mindre manuellt eller med gamla system. Många patienter kommer snabbt lära sig att man endast behöver säga att man inte kan betala. Sedan börjar hela kravmaskineriet. Att patienter är dåliga betalare vet de flesta landsting. Det är svårt att få betalning på krav. Skuldavskrivningarna är betydande. Jag är stadsrevisor i Malmö, så jag vet. Vem skall betala icke betalda skulder inom läkemedelsområdet? Är det landstinget, Apoteksbolaget eller staten, dvs. skattebetalarna? Hur mycket har man beräknat de administrativa merkostnaderna till? Det finns en enda sak som de ansvariga bör göra, och det är att försena reformen åtminstone till juli 97. Ännu bättre vore det att på allvar studera det moderata förslaget. Glöm att det är moderat. Se på det som ett bra eller intressant förslag, rätt och slätt. Politisk prestige bör inte få äventyra Socialdepartementets budget, vettiga arbetsförhållanden på apoteken och god läkemedelsförsörjning för våra patienter. Denna typ av vidsyn, ansvarskännande och prestigelöshet kan man inte förvänta sig i det politiska etablissemanget. Jag kan aldrig nog förvånas. Jag kan inte avhålla mig från att peka på ett antal konstigheter, ja ibland stolligheter, i utskottsbetänkandet. Björnberg, att mindre kostnadseffektiva preparatval sades leda till 5 miljarder kronor för höga kostnader. Utsagan tillskrevs professor Werkö på SBU, som för övrigt upprepat den i massmedierna. Påståendet är faktiskt befängt. Det skulle innebära att 35 % av läkemedelskostnaderna skulle kunna raderas ut i ett slag. Det skulle motsvara en total prissänkning på 35 % prissänkning. Hur skulle den konsekvensanalys som RFV är skyldig att göra se ut? Högt blodtryck kommer i fortsättningen enbart att kunna behandlas med urindrivande medel. Ett stort antal nya effektiva läkemedel kommer att momentant försvinna från den svenska marknaden, eftersom läkemedelsföretagen inte vågar riskera en epidemi av prissänkningar. Nya läkemedel mot t.ex. aids skulle inte längre kunna tillhandahållas, astmapatienter skulle få återgå till den terapi som gällde för 20 år sedan, osv. Trycket på mentalsjukhusen skulle sannolikt öka, eftersom de nya effektiva medlen mot depressioner och schizofreni inte längre skulle säljas i Sverige. Den farmakologiska medicinska läkemedelsforskningen kommer naturligtvis att upphöra på sikt. Sverige blir inte intressant, och svenska exportframgångar som Losec skulle vi inte se igen. Å andra sidan skulle man kunna anställa 15 000 personer ytterligare. Det var precis vad professor Werkö sade. Är detta svartmålning? Nej, det är endast ett sätta att försöka få kammaren att inse att en del påståenden från socialutskottets hearing, även om de framförts av en högt aktad person, är egendomliga. För att vara riktigt seriös har jag fått hjälp att försöka få fram yttrandet från SBU om de 5 miljarderna, men svar har ännu inte influtit. Vi har i alla fall räknat litet grand på det. Vi har ett förslag, räknat i 1995 års siffror. Om vi skall få bort 5 miljarder måste vi radera ut 1,5 miljarder för medel mot hjärt och kärlsjukdomar, högt blodtryck, hjärtsvikt m.m., 1,4 miljarder för medel mot andningsorganens sjukdomar, dvs. astma, 1,4 miljarder för medel mot tumörsjukdomar, dvs. cancer i olika former. Det skulle ge 5 miljarder. 2. Att registrera hela svenska folkets medicinkonsumtion med diagnos och personnummer är stötande. Gå ut och fråga folk på gatan, arbetsplatserna etc.! De är överens om att de inte vill få sina diagnoser och sina mediciner registrerade i allomfattande dataregister. Orwells spöke finns än. Dessutom kommer det att bli dyrbart att inte ge den nyttiga information som man tror att detta ger. Man skall inte blanda ihop kommersiell information och medicinsk information. Den medicinska expertisen talar delvis i egen sak. Det är alltid bekvämt att bedriva epidemiologisk forskning på grundval av stora jätteregister; fullständigheten lockar. Det finns betydligt bättre forskningsmetoder, som dock sannolikt fordrar något högre kompetens. 3. Den tidigare utredningen Reform på recept och sedan socialministern har inte förmått analysera kostnadsförändringar inom medicinförbrukningen på ett korrekt sätt. Jag har hört samma påstående här i kammaren i dag. Man måste först och främst veta vad man vill analysera, dvs. den totala kostnadsökningen, statens kostnadsökning. Sedan bör man fråga sig vad kostnadsökningen beror på. Ser man efter finner man att det är politiska beslut. Det är alltså politiska beslut som har lett till att den statliga försäkringen har blivit dyrare. Jag anser att man inte kan fatta seriösa beslut om man inte först har tittat på vad siffrorna innebär. 4. Apoteksbolaget bör avskaffas. Jag kommer här i riksdagen att begära detta, med samma envishet som Cato den äldre begärde Kartagos förstörelse. Varför? Jo, vi får mer ut av läkemedelspengarna på det sättet. Social och Finansdepartementen och deras ministrar får fortsätta att träta i denna fråga och utreda den ännu en gång. Uppriktigt sagt, är jag övertygad om att finansen kommer att vinna. Det är svårt för statsrådet Wallström att redovisa ett hamstringsdeficit 1996 på bortåt 1 miljard kronor. Det blir än svårare att förklara det kostnadsdrivande kaos som kommer att känneteckna introduktionen av det nya systemet, med icke färdiga datasystem, kreditförluster etc. Jag beundrar fru Wallström om hon fortfarande kan sova gott om natten. Finansministern kommer däremot säkerligen i vår att dra slutsatsen att han måste ta kommandot över Socialdepartementet och socialministern. Och då får vi se inledningen av avregleringen av Apoteksbolaget. Ont kan således ha något gott med sig. Till slut: Apoteksbolaget har under 26 år haft till uppgift att förbättra informationen om läkemedelsförbrukningen till läkarna. Pengar till det har funnits i övermått. Regeringen är inte nöjd men fortsätter ändå med samma metoder - endast mer av samma metoder. Landstingen har utmärkt sig för en sak, nämligen att vara dåliga administratörer och dåliga huvudmän för sjukvården. Avhoppen från ledande sjukhusbefattningar under senare år tyder på verklig kris. Att den administrativa hanteringen av elementär art - verkligen elementär art - är bräcklig i landstingen, ja, undermålig, har jag praktisk erfarenhet från som stadsrevisor i Malmö. Är det verkligen vettigt att lägga mer ansvar på landstingen? Nej! De visar sin inkompetens genom att med glädje ta på sig fler uppgifter, allra helst som de kommer att kosta mycket pengar. Jag började med ordet kaos, och jag slutar också med det. Fru Wallström är ju inte närvarande, men här finns rapportörer. Jag vill säga till henne: Tänk om! Annars kommer läkemedelsförsörjningen att bli än mer kaotisk till våren.

Fru talman! I socialutskottets betänkande Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde föreslås en ändring i hälso och sjukvårdslagen i form av ett tillägg som skall förtydliga ansvarsfördelningen i försöksverksamhet med kommunal primärvård. Det innebär att sjukvårdshuvudmannen skall medverka i finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso och sjukvårdens område. Utskottsmajoriteten anser också att det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen samverkar med universitet och högskolor. Det här låter ju ganska harmlöst när man tittar ytligt på det, men det är faktiskt vare sig enkelt eller harmlöst. I det tillägg som föreslås i lagstiftningen står det: "Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor." Det är i dag inte enkelt att dela upp finansieringen till olika forskningsändamål. Nu går majoriteten in och föreslår en lagstiftning på det här området. Det gör att vi moderater är mycket oroliga för hur det här skall hanteras framöver. Vi tycker inte att detta är det väsentligaste som kommuner och landsting kan ägna sig åt i nuvarande läge i hälso och sjukvården. Det finns angelägnare saker att prioritera. Vi anser i princip att den offentligt finansierade forskningen skall vara en angelägenhet för statsmakten. Staten finansierar universitet och högskolor och ansvarar för genomförandet. Det är väldigt viktigt att det finns klara och entydiga regler på det här området. Vi tycker också att kommuner och landsting är för små organisatoriska enheter för att bedriva en gedigen forskning. Risken är att forskningsbegreppet så att säga blir urvattnat. Som forskning betecknas snart sagt varje enkelt utvecklingsarbete som har direkt anknytning till verksamheten, t.ex. verksamhetsutvärdering, att man följer upp olika behandlingsmetoder. Ännu mer förvirrat blir det naturligtvis när man blandar in finansieringen. Det finns också en alldeles uppenbar risk att kvaliteten blir sämre och - inte minst - att forskningen blir föremål för partipolitiska prioriteringar. Gränserna mellan grundforskning och klinisk forskning och mellan klinisk forskning och utvecklingsarbete förskjuts kontinuerligt. Det är vad som hänt hittills, och exakt vem som skall finansiera vad är i det närmaste omöjligt att utröna. För forskningens del är detta djupt olyckligt. Man skulle kunna säga väldigt mycket om det här förslaget. Det har större tyngd och allvar än det vid första åsynen kan tyckas. Man borde besinna sig, tycker jag, med tanke på det stora finansieringsbehov som föreligger på hälso och sjukvårdens område de närmaste tio åren, inte minst inom äldreomsorgsområdet, där kommunerna har ett primärt ansvar. Därför borde man inte i första hand ägna sig åt den här typen av lagstiftning. Ett sådant här lagstiftat ansvar för kommuner och landsting kommer inte att berika vår framtida forskning. Man skulle som sagt kunna orda mycket om det här. Jag begränsar mig till det jag har sagt och vill yrka bifall till reservation 10 under mom. 21 i betänkandet. Jag ställer mig också bakom reservation 1

Fru talman! Barnfamiljers förutsättningar har under några korta decennier förändrats på ett genomgripande sätt. Alltfler barn lever tillsammans med bara den ena föräldern, oftast mamman. Förvärvsfrekvensen bland småbarnsföräldrar har ökat kraftigt, med allt vad det innebär av slitningar mellan arbete, hem och familj i den stressade vardagen. Därtill kommer arbetslöshet och ekonomiska problem. Allt detta sammantaget medför naturligtvis stora påfrestningar på föräldrarna och på hela familjen. Men vi vet alldeles för litet om följderna - om hur missbrukarnas barn har det, om andra utsatta barn, om ungdomarnas benägenhet att utveckla riskbeteenden och om hur vi kan undvika sådant. I USA och England har sedan länge forskning bedrivits om föräldraskapets betydelse för barnets utveckling. Brister i föräldraskapet har t.ex. visat sig vara en viktig orsak till att barn och unga utvecklar våldsbeteende. I flera forskningsprojekt i England har man mycket framgångsrikt använt föräldrautbildning vid behandling av föräldrar med relationsproblem till sina barn. I Sverige saknas motsvarande kunskaper och erfarenheter. Familjen är en grundsten i samhällsbygget. Sviktar den så sviktar hela samhället. Därför behövs mer forskning om barn och familj.

Att barns fysiska hälsa också är av största vikt har vi velat uppmärksamma i en motion som framför allt fokuserar på allergier och överkänslighet, dvs. miljörelaterad ohälsa. Sambandet mellan miljö och hälsa borde dominera den medicinska forskningen. Nu prioriterar den i stället åtgärder då sjukdom redan har framkallats. Folkhälsoinstitutet har konstaterat att kunskapen om bl.a. barns hälsa är bristfällig men att särskilda initiativ på området kommer att tas under de kommande åren. Vi anser inte att utskottet kan nöja sig med detta och yrkar därför bifall till reservation nr 5. Fru talman! Socialutskottet har vid flera tillfällen uttalat att forskning om amalgam och dess påverkan av människors hälsa är angelägen. I detta betänkande menar utskottet också att ett omfattande forskningsarbete pågår på området och att regeringen har vidtagit åtgärder för att främja och stödja tvärvetenskaplig forskning. Icke desto mindre pågår fortfarande en snart femtonårig kontrovers kring frågan om amalgamets påverkan av hälsan. Det är alldeles uppenbart att det har gått prestige i denna fråga. Förtvivlade patienter och anhöriga hör av sig då de inte lyckas komma till någon av det fåtal läkare i landet som specialiserat sig på denna problematik. Socialstyrelsen förnekar fortfarande problemet, och de forskare som vill pröva hypoteserna om amalgamets hälsoeffekter står utan resurser. På Metallbiologiskt centrum i Uppsala har man konsekvent arbetat med att finna lösningar på problemet med patienter med avvikande reaktioner på dentala material. De erfarenheter som finns måste tas till vara. Därför menar vi att det är viktigt att Metallbiologiskt centrum får möjligheter att fortsätta sitt forsknings och utvecklingsarbete. Fru talman! Vi står självfallet bakom reservation nr 8, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till den.
Fru talman! I det här betänkandet lyfter utskottet fram dels regeringens prioriteringar inom det sociala forskningsfältet, dels satsningar som övriga partier vill göra inom olika sjukdomsområden. Jag tror att vi alla tycker att samtliga områden är väsentliga. Jag tycker därför att det är viktigt att ett sådant här betänkande inte stannar här eller på administrationens skrivbord ute i forskarvärlden utan att det verkligen förs vidare till forskarvärlden vad det är för hälsoproblem som vi ser när vi är ute bland människor och att det kommer in i den prioriteringsdiskussion som forskarvärlden för. Vi har från Folkpartiets sida t.ex. lyft fram de spelberoende. Det har också lyfts fram av Centern tidigare genom Karin Israelsson. Vi hade en debatt i kammaren för en vecka sedan om hur man skall få fram mer forskningsmedel. De två miljoner kronor per år i tre år som regeringen har föreslagit på det här området kommer inte att räcka. I debatten förde jag fram att jag tycker att det är rimligt att statens spelbolag, på samma sätt som Systembolaget, anslår en del av sin vinst till forskning kring den här beroendeformen. Det är något som jag hoppas att den utredning kring lotteriverksamheten som nu skall starta har i åtanke när den skriver sitt förslag. Ungdomsforskningen är ett annat område som jag vill lyfta fram. Jag har haft anledning att gå igenom områdena ungdomsforskning och äldreforskning. Det finns en skillnad mellan dessa två områden. Forskningen på ungdomssidan är spretig, och alltför litet görs för att få fram hur man tidigt kan identifiera riskbarn och riskungdomar och sedan förebygga att de hamnar i missbruk och kriminalitet. Det jag särskilt skulle vilja lyfta fram här är epidemiologin och den satsning som behövs i det här landet när det gäller epidemiologi. Vi kom sent fram på det här området. Vi har inte den tradition som engelsmän och amerikanare har. Samtidigt bor vi i ett land där epidemiologisk forskning lätt kan genomföras. I den förra debatten var vi inne på det här med registren, hälsoregistren. De är en väldigt bra utgångspunkt för sådan här forskning. Jag vill understryka att denna forskning inte är till för forskarna utan för patienterna, för människorna ute i samhället. Den syftar till att på ett så tidigt stadium som möjligt hitta hälsorisker och upptäcka vilka individer som är särskilt i riskzonen. Den syftar också till att få fram hur vi skall kunna förebygga att dessa personer hamnar i ohälsa. Det kan handla om miljörisker, det kan handla om läkemedel, det kan handla om arbetsmiljöer osv. Här har vi alltså ett utmärkt material, men vi har brist på forskare. Därför måste det satsas på utbildning av fler epidemiologer i det här landet. Det lyfter vi fram i vår reservation. Epidemiologin skulle också kunna svara på en del av de frågor som några andra partier har lyft fram i motioner, och som också socialdemokraterna har lyft fram i sina förslag. Det handlar om ojämlikheten i fråga om hälsa. Vi vet att t.ex. korttidsutbildade med monotona arbeten löper större risker. Vi skulle dock vilja komma bakom denna statistik och få mer kunskap om varför den här gruppen reagerar som den gör och om hur vi skulle kunna förändra deras situation och förebygga ohälsa. Kerstin Warnerbring tog upp amalgamet i sitt inlägg. Vad jag skulle vilja är att utifrån ett epidemiologiskt perspektiv, och utan att plocka fram en enskild agens, göra en studie över människor med problem i munhålan och jämföra dem med människor som inte har problem i munhålan men som har lagningar. Man skulle kunna studera vad de har gemensamt, vad som skiljer dem åt och vad orsakerna bakom deras problem kan vara. Det finns en risk med att man drar fram ett ämne som boven i dramat. Om det inte är boven i dramat men man ändå fängslar det som om det vore det, då riskerar man att patienterna får fortsätta att ha sina problem, eftersom den verkliga boven undgår upptäckt. På samma sätt skulle vi också kunna få mer kunskap om människor som har de sjukdomar som går under samlingsnamnet elallergi. Jag tycker att det är oerhört viktigt att studera de här grupperna närmare. Det här är människor som har reella hälsoproblem, men hälso och sjukvården står som ett stort frågetecken inför dem. Man vet inte hur man skall tackla problemen, för man vet inte riktigt orsaken till dem och man känner inte till mekanismen bakom dessa ohälsor. Med epidemiologisk forskning skulle vi kunna komma sanningen närmare. Folkpartiet liberalerna står bakom reservationerna 1 och 2, men nöjer sig med att yrka bifall till reservation 7 som avser moment 15 som gäller epidemiologi.

Fru talman! Jag kan inte finna något motsatsförhållande mellan det som Barbro Westerholm tar fram beträffande amalgamet och det som jag framförde angående Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Jag menar att de kunskaper som redan finns vid Metallbiologiskt centrum i Uppsala kan komma mycket väl till pass om man utökar det här på det sätt som Barbro Westerholm har sagt. Jag finner alltså att de två förslagen mycket väl kan gå hand i hand.
Fru talman! Jag vill tillägga att det då är viktigt att det är högkvalitativ forskning som utförs. Jag kan inte värdera forskningen i Uppsala, jag vet bara att finns vissa synpunkter på den. Det finns ett förslag, jag tror att det är från Socialvetenskapliga forskningsrådet, att också göra en utvärdering av den epidemiologiska forskning som pågår i landet. Eftersom vi är nya på området internationellt sett, är det väsentligt att vi också får en kvalitetsbedömning. Den bedömningen bör göras av utländska forskare, inte av inhemska som kan ha ett partsförhållande eller förutfattade meningar till den här forskningen.

Fru talman! Det var många intressanta områden som Kerstin Warnerbring och Barbro Westerholm tog upp här. De sade mycket som jag kan instämma i. Men jag hörde inte att de skickade med några pengar. Inte har jag sett att det har gjorts några bortprioriteringar heller. Därför är det bra att Kerstin Warnerbring avstod från att yrka bifall till reservationen. Vi har i vårt budgetförslag, som enda parti tror jag, skickat med pengar till vissa bestämda områden, t.ex. Folkhälsoinstitutet, Statens institut för psykosocial miljömedicin, Handikappinstitutet och Statens institutionsstyrelse. Det handlar om att hålla uppe kvaliteten och att satsa på nya saker. Eftersom vårt penningförslag föll i budgeten, har dock inte jag heller några pengar i dag. Därför tänker jag avstå från att yrka bifall till min reservation. Men det hindrar inte att de frågor vi tar upp är väldigt angelägna, och att man kan uppmärksamma dem i forskningen. Framför allt är det nya områden som pockar på intresset. Det är t.ex. arbetslösheten, som är väldigt viktig. Det är också forskning om kortare arbetsdag, något som jag tror att det är absolut nödvändigt att vi tittar på. Detsamma gäller exempelvis de nya möjligheterna på handikappområdet. Det här med elallergi är jätteviktigt. Det är också en ny företeelse. Inte minst viktigt bland det vi prioriterar är kvinnors hälsa. Det är något som har varit undanskuffat mycket länge. Men den stora forskningspropositionen kommer som sagt att behandlas senare, och jag vill i övrigt yrka bifall utskottets förslag.

Fru talman! När det gäller det specifika ohälsoproblemet med spelberoendet har vi anvisat en väg för hur man kan finansiera detta. Det är genom att ta av statens vinst. Det kan inte riksdagen besluta om, eftersom vi inte har specialdestinerade skatter. De statliga bolagen kan däremot göra det om de får en signal från regeringskansliet att så skall ske. Det är därför jag tycker att man får ta med den delen i utredningen. När det gäller epidemiologin i övrigt är det som vi säger i riksdagen en signal till forskningsråden hur de skall prioritera inom den ram som de har. Det är också en signal till landstingen som blir berörda av denna forskning. Nu när landstingen tar över ansvaret för läkemedelsnotan i öppen vård är jag ganska övertygad om att de ser vinsten i att satsa på denna epidemiologiska forskning, eftersom den i slutändan kommer att leda till en mer rationell läkemedelsterapi och besparingar.
Fru talman! Jag tycker att Barbro Westerholm har rätt i mycket. Jag tror också att detta utskottsbetänkande kan bli en signal. Det är inte alls dåligt. Men det är klart att effekten skulle bli större om vi kunde skicka med litet pengar. Jag beklagar att övriga partier inte kunde prioritera detta även i budgetsammanhang.
Fru talman! Jag återvänder till att det faktiskt finns en del resurser i samhället och inte minst hos forskningsråden. Epidemiologin har dock haft att kriga mot andra vetenskapsområden. Där finns anledning att göra en omprövning. Det är bl.a. denna omprövning och omprioritering som Medicinska forskningsrådet kommer in på. På t.ex. läkemedelsområdet satsar ju staten på ett läkemedelsepidemiologiskt nätverk där det också finns en resurs. Det finns anledning att lyfta fram deras forskning.
Fru talman! Stig Sandström, Centerpartiet har inte glömt bort att anslå pengar. Vi har inte heller struntat i att göra det. Vi har, precis som Barbro Westerholm uttalade, velat ge en fingervisning åt dem som handlägger alla de forskningsmedel som finns inom Socialdepartementets verksamhetsområde om vad riksdagen de facto anser är väldigt viktigt att man sysslar med. Sedan får de i sin tur prioritera inom sina medel hur de skall utnyttjas. Även om vi inte alltid anslår nya pengar till olika verksamheter är det viktigt att vi riksdagsledamöter talar om vad vi anser skall prioriteras. Med tanke på hur samhället ser ut i dag för både barn och familjer och med tanke på flera av de saker som jag nämnde i mitt inledningsanförande är det mycket viktigt att vi får en bredare forskning omkring detta, och vi anser att det skall prioriteras. Samma sak gäller relationerna till hälsa och miljö. Man skulle nämligen kunna vinna väldigt stora kostnader på att förebygga sjukdomar i stället för att ta hand om sjukdomar när de redan har inträffat. Det har redan satsats mycket forskning på amalgamet, och vi anser att det är helt fel om den forskningen inte får fortsätta på ett vettigt och föredömligt sätt. Vi visar alltså på vad som är viktigt. Sedan får forskningsråd och alla andra myndigheter som sysslar med dessa områden själva prioritera hur de skall använda sina pengar.

Fru talman! Tvärvetenskaplig forskning är viktig inom många områden. När det gäller den segslitna frågan om tandvårdsmaterial är tvärvetenskaplig forskning A och O. Mycket tid har förlorats på grund av revirgränser. Om tandläkare, läkare, toxikologer, beteendevetare och tekniker samverkar i hela landet kommer det förhoppningsvis snart att ställas självklara krav på att tandvårdsmaterial skall genomgå samma kontroll som läkemedel, att de skall innehållsdeklareras och allergitestas och att biverkningskontrollen skall bli obligatorisk. Intet av detta gäller i dag. Visst är det konstigt att varken patient eller tandläkare år 1996 vet vad som sätts in i munnen? Visst är det konstigt att vi nu skall behöva se marknaden fyllas med oprövade material som orsakar allergier utan ens veta vad de innehåller? Det som behövs i dag är inte i första hand forskning som bevisar att man kan bli sjuk av amalgam eller av andra tandvårdsmaterial utan forskning som visar hur man kan byta ut material som individen reagerar på och vad man kan sätta in i stället. Ett exempel på tvärvetenskapligt samarbete i detta sammanhang är Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att forskningen inom allergiområdet skall vara prioriterad. Allergierna är ett jätteproblem. Man räknar i dag med att var tredje svensk är allergisk. Omkring tre miljoner svenskar har i dag någon form av allergi eller annan överkänslighet. Allergierna har fördubblats under de senaste 20 åren, och allergi är nu vår största folksjukdom. Mer än vart tredje skolbarn är drabbat. Astma skördar varje år många liv. Omkring 1 200 personer uppskattas årligen dö av astma. Det är dubbelt så många som dör i trafiken. Allergiska sjukdomar innebär stora förluster i livskvalitet, både för dem som drabbas, för anhöriga och för omgivningen. Därför anser vi att forskning om allergier och annan överkänslighet skall vara ett prioriterat område. Fru talman! Vi står bakom samtliga våra reservationer, men jag kommer att begära votering bara på reservationen om forskning om amalgam. Jag yrkar bifall till reservation 9.

Fru talman! En gång varje mandatperiod lägger regeringen fram den stora forskningspropositionen som styr forskningen under de följande åren. Denna mandatperiod lyckades regeringen pricka in allmänna motionstiden med forskningspropositionen och till allt annat arbete lägga det krävande och viktiga arbetet att göra prioriteringar inom olika forskningsområden. Det är inte alldeles okomplicerat för regeringen att skriva forskningsproposition och för oss i riksdagen att motionera i forskningsfrågor. Å ena sidan har universiteten en alltmer långtgående självständighet och ett självstyrande som i sig begränsar utrymmet för regering och riksdag att lägga synpunkter på hur anslagen används. Forskningen som sådan är, och skall vara fri och obunden. Det är en princip som både föregående och nuvarande regeringar har sagt sig vara beredda att fortsätta värna. Men å andra sidan finns det naturligtvis behov för samhället att forskningen belyser olika problem och frågeställningar både vad gäller grundforskning och tillämpad forskning. Det är en grannlaga avvägning mellan att ge forskningen dess okränkta frihet men ändå ge signaler som bidrar till att göra den optimalt samhällsnyttig. Både den tidigare och den nuvarande regeringen använde sig av signalsystem att man i forskningspropositionen angav vissa områden som "prioriterade". Vilka områden som skall anges som prioriterade kan ju inte utläsas av någon "mall för fastställande av objektiv samhällsnytta", utan är naturligtvis både för regeringen och för riksdagsmotionärer ett uttryck för värderingar, där viss forskning i nuläget värderas som mer prioriterad än annan, låt vara att all forskning är viktig och värdefull. Vi kristdemokrater skrev vår forskningsmotion just med utgångspunkt i detta signalsystem att ange vissa forskningsområden som, enligt vår mening, mer prioriterade än andra. De flesta av dessa forskningsområden har fallit under utbildningsutskottet att behandla, men åtskilliga av de forskningsområden som vi ville prioritera har hamnat just under socialutskottets behandling. Så behandlas i det föreliggande betänkandet t.ex. forskningen om äldre, invandrarforskning, folkhälsoforskning, självmordsforskning och forskning på aborterade foster. I huvudsak delar socialutskottet vår syn på att dessa forskningsområden bör vara prioriterade, och motionsyrkandena behandlas på ett så positivt sätt att vi kan dela bedömningen att yrkandena i huvudsak har blivit tillgodosedda och att det därför inte finns behov av reservationer. Särskilt gläder vi kristdemokrater oss åt att regeringen har tagit till sig våra förslag när det gäller forskningsetiska problem. Vi motionerade 1993 med anledning av den då aktuella forskningspropositionen om vikten av etik i forskningsutbildning och forskning i etik. I den nu framlagda forskningspropositionen är det alltså med tillfredsställelse som vi ser att regeringen avser att tillsätta en utredning med parlamentarisk förankring för att allsidigt belysa forskningsetiska frågor. I tidningarna i dag kan vi läsa att utbildningsminister Carl Tham under ett besök på Högskolan i Luleå på tisdagen deklarerade att denna utredning skall tillsättas till våren och att ledamöterna skall vara riksdagsmän och forskare som bl.a. skall fundera över om det behövs utbildning i forskningsetik. Vi kristdemokrater har motionerat just i denna fråga och menar att forskningsutbildningen obligatoriskt bör innehålla ett moment, förslagsvis en fempoängskurs, i forskning och etik. Ett sådant etikmoment bör snarast genomföras inom de etiskt mest känsliga områdena, biomedicin och genetik, men bör även ingå i andra discipliner och då anpassas till de etiska frågeställningar som är aktuella där. Jag kan konstatera att man också i socialutskottets betänkande på stort allvar tar upp de forskningsetiska problemen när man behandlar Eva Goës och min motion om forskning på aborterade foster. Också där hänvisas det till att de forskningsetiska frågorna skall bli föremål för en omfattande parlamentarisk utredning. Vi kristdemokrater finner alltså i långa stycken att våra synpunkter till stor del faktiskt har blivit tillgodosedda. Jag vill därför uppehålla mig vid ett par forskningsområden där vi inte riktigt tycker att våra synpunkter vunnit utskottsmajoritetens gehör. På dessa två områden svarar visserligen utskottsmajoriteten mycket seriöst på motionsyrkandena, men på ett sådant sätt att man inte till fullo delar vår syn - att dessa forskningsområden bör vara prioriterade. Det handlar om forskning vad gäller missbruk och spelberoende samt om forskning kring barn och familj. Visserligen uttrycker utskottsmajoriteten att behovet av kunskap om missbruksfrågor är mycket stort och vidhåller sin tidigare deklarerade uppfattning om att missbruksforskningen måste ha hög prioritet. Men man gör en markering och anger att vår motion skall avslås, eftersom man inte anser att det finns något behov av ett tillkännagivande i frågan. Utskottsmajoritetens kluvna svar har föranlett oss kristdemokrater att tillsammans med moderater, folkpartister och centerpartister i en reservation ytterligare markera detta forskningsområdes vikt och prioritet. Det kan möjligen göras gällande att skillnaden i prioriteringsgrad är liten. Men den finns där uppenbarligen, inte minst vad gäller vår gemensamma markering av att forskningen måste inrikta sig på att komma hela missbrukarfamiljen till hjälp. I synnerhet gäller de ca 100 000 barnen till alkoholister. I denna reservation går en viss skillnad i synen på familjens betydelse i dagen. Det blir ännu tydligare i vår reservation om forskning kring barn och familj - också denna tillsammans med moderater, folkpartister och centerpartister. Av allt att döma finns här en tydlig skillnad i värderingen av familjens roll och värde. I förra regeringens forskningsproposition deklareras på s. 115: "Familjelivets utveckling och villkor har stor betydelse för välfärden och individernas livskvalitet." I motsvarande avsnitt skriver nuvarande regering på s. 165 i sin forskningsproposition: "Den snabba samhällsutvecklingen skapar successivt nya ramar för familjelivet och för barnens uppväxt och integrering i samhället." Det är mot denna negativa syn på familjen som vi förstår regeringens ord att det skulle berika "att grundläggande värderingsnormer ifrågasätts", som det står på s. 54. Vi menar att detta indikerar att den socialdemokratiska regeringen inte ser familjen som ett värde i sig, utan blott och bart som en utbytbar och föränderlig ram för barnens uppväxt och integrering i samhället. I reservationen uttrycker vi vår gemensamma syn: Familjen är samhällets viktigaste hörnsten. Vi oroar oss för att familjen i dag utsätts för ett större tryck än någonsin, samtidigt som vår kunskap om vilka konsekvenser detta får är ofullständig. Vår kunskap om vilka ungdomar det är som kommer att hamna i riskbeteenden och om hur det skall kunna förebyggas är också bristfällig. Enligt vår mening bör man prioritera forskning kring familjens situation och faktorer som bidrar till att hålla samman eller splittra familjen, liksom kring tidig upptäckt och förebyggande av ungdomars riskbeteende. Vi deklarerar också att vi anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt konfliktlösning och utvärdering av familjerådgivning i syfte att kunna integrera forskningsrönen i skolans samlevnadsundervisning och i föräldrautbildning. Fru talman! Jag minns väl hur ställd Mona Sahlin blev när hon i valrörelsen 1994 fick frågan hur det kunde komma sig att ordet familj inte förekommer en enda gång i det socialdemokratiska partiprogrammet. Många andra kollektiva lösningar och gemenskaper dryftas i partiprogrammet, men av familjen väntar sig Socialdemokraterna uppenbarligen ingenting. Ändå vet vi att familjen, med alla dess fel och brister, är den bästa skola vi har för att fostra våra barn till solidaritet och medkänsla. Att stärka familjen och att bistå den vid konflikter och påfrestningar anser vi måste ha hög prioritet. Kanske kunde man då invända: Ja, ni undviker sorgfälligt att definiera vad en familj är. Är det mamma, pappa, pojke och flicka? Är det detta som är familjen? Därutöver finns alltså ingen familj. Nej, så enkelt är det naturligtvis inte. Familjer kan se olika ut. Min flickas bästa kompis lever tillsammans med sin farmor, eftersom föräldrarna är döda. De två bildar en familj. Den ensamma mamman, eller den ensamme pappan, som har hand om sina barn är naturligtvis också en familj. Det gäller alltså relationer, blodsband, adoptionsband eller mångåriga band där man lever tillsammans och tar ansvar för varandra över generationsgränserna. Vi tycker att de socialistiska partierna skall frigöra sig från sin barlast av den marxist-leninistiska ideologin, som ser familjen som ett uttryck för en borgerlig förtryckarmekanism. Bortom alla politiska ideologier är ju sanningen att vi alla behöver vår familj, våra nära och kära - gemenskapen med människor som känt oss i åratal, ja, i årtionden. Om vi räknar bort familjens oerhörda betydelse förlorar mycket sin glädje och lyskraft för de allra flesta människor. Är det inte så för oss riksdagsmän att vi går och gnolar på I ll be home for Christmas och längtar till julafton tillsammans med familjen? Vad är en skolavslutning, en midsommarafton, en nyårsafton eller semesterplaner utan en familj att dela dem med? Nu vet vi att många människor har det svårt med sina familjeliv. Hälften av alla äktenskap spricker. Statistiken säger att hälften av alla svenskar tillbringar en vanlig vardagskväll ensamma. Allt som kan göras för att stärka gemenskap, samhörighet och familjeband måste göras. Låt mig avslutningsvis citera den engelske labourledaren Tony Blair: "Familjen är basen för varje anständigt samhälle. Vi borde på varje politiskt område undersöka effekterna för familjen, för att ta reda på hur den kan stärkas och hållas samman." Det är precis detta som vår reservation går ut på. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Forskning och ny teknologi spelar en allt större roll för samhällets utveckling. Genom nya rön inom grundforskningens område samt genom tillämpad forskning och utvecklingsarbete skapas förutsättningar för ökad kunskap och därmed möjligheter att på ett avgörande sätt förbättra människors livsvillkor. Vår forskningspolitik syftar till att upprätthålla omfattningen av forskningsinsatserna på den höga nivå som länge varit utmärkande för Sverige vid en internationell jämförelse, och inriktningen under den kommande perioden ökar möjligheterna att få fram kunskap av hög kvalitet och relevans som bättre kan utnyttjas i samhället. I detta sammanhang kan man inte nog understryka hur viktigt det är med ett närmande mellan forskningen och övriga samhällssektorer och med samverkan mellan olika aktörer i forskningssystemet. Vi skall i dag ta ställning till en del av den forskningspolitiska propositionen, nämligen den del som berör Socialdepartementets verksamhetsområde. Inom detta verksamhetsområde bedrivs och initieras forskning och utvecklingsarbete rörande insatser för individer, familjer, äldre och personer med funktionshinder samt rörande de ekonomiska välfärdssystemen, folkhälsan, hälso och sjukvården och rättsmedicin. Arbetet initieras och bedrivs i decentraliserade former, och Socialvetenskapliga forskningsrådet utgör ett nav för stora delar av verksamheten. Inom utgiftsområde 9 i nästa års budget, Hälso och sjukvård och socialomsorg, återfinns ett flertal myndigheter under Socialdepartementet som ger stöd till och/eller utför forsknings och utvecklingsarbete. Totalt satsas inom utgiftsområdet omkring 200 En kraftsamling görs på alkoholforskningsområdet och på området forskning för de sociala trygghetssystemen. Socialvetenskapliga forskningsrådet kommet att ges i uppdrag att samordna resurserna för forskning inom dessa områden. Även handikappforskning, barn och äldreforskning är prioriterade områden. Våra ställningstaganden bygger på de mål och riktlinjer som anges i propositionen, bl.a. att forskningen skall bidra till att bevara och utveckla hälsa, välfärd och miljö för alla individer och befolkningsgrupper i samhället och att forskningen skall bidra till effektivitet i offentlig sektor samt till samhällets omställning mot en hållbar utveckling och därigenom också främja sysselsättning och välfärd. Det är också viktigt att forskningens inriktning svarar mot behoven i samhället och att den kommer till nytta. Jämställdhetsperspektivet är också viktigt, och jämställdheten inom forskningen skall öka liksom forskningen med ett genusperspektiv. Fru talman! Ett av de områden som vi prioriterar är forskningen kring de sociala trygghetssystemen, där vi i dag kan se att behovet är stort. Trygghetssystemen är av stor betydelse för den enskilda människan och även för samhället i övrigt. Därför är det oerhört viktigt att vi genom forskning skaffar oss kunskap om de sociala trygghetssystemens funktion, effekter och effektivitet, framför allt med tanke på den snabba omställning som pågår av dessa system och av samhället i övrigt. Nästa prioriterade område är forskningen inom området socialt arbete. Det måste i högre grad inriktas mot systematisk kunskapsutveckling i syfte att förbättra den vetenskapliga grunden. Socialtjänstkommittén lät göra en genomgång av forskningens betydelse för den resultatorienterade kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och kunde konstatera att studier av det sociala arbetets resultat totalt sett inte fått tillräckligt genomslag i forskningsinstitutionernas inriktning. Huvudinriktningen av institutionernas forskning är framför allt allmänna vetenskapliga frågeställningar och studier av olika gruppers sociala villkor, vilket motsvarar andra viktiga kunskapsbehov men inte direkt bidrar till en utveckling av sociala arbetsmetoder. Forskningen om missbruk, barn och familjer och äldre är här områden som är särskilt omnämnda. Missbruk av alla slag är förödande för både den enskilde och dennes familj. Dessa frågor är också svårhanterliga för samhället, och kunskapsbehovet är stort. Forskningen är inriktad mot bruk och missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, men den behöver förstärkas kraftigt, och en prioritering bör ske av konsumtions-, preventionsoch behandlingsforskning. När det gäller spelberoende finns det omskrivet i budgetpropositionen att man sätter in resurser för att i första hand samla kunskaper om utvecklingen för att i ett senare skede kunna motverka negativa inslag i verksamheten. Forskningen kring barn och familjer har alltid varit ett högt prioriterat område och är det också enligt denna proposition. Det är viktigt med en kontinuerlig och bred forskning om barns villkor och speciellt de utsatta barnens. Inom äldreforskningen är behovet av tillämpad forskning stort inom vård och omsorg, bl.a. om effekter av insatta resurser, samband mellan vårdbehov och vårdutbud, anhörigas betydelse, konsekvenser av nedskärningarna och äldreomsorgens kvalitet och innehåll. Äldre med invandrarbakgrund är också en viktig grupp. Fru talman! Folkhälsoforskningen är ett omfattande begrepp och omfattar studier av arbetslivets, levnadsvanornas, miljöns, samhällsförhållandenas och vårdsystemens betydelse för befolkningens hälsa samt hälso och sjukvårdens effektivitet. Denna forskning har visat att det trots en allmänt positiv hälsoutveckling fortfarande finns påtagliga sociala skillnader i ohälsa mellan och inom olika befolkningsgrupper. Mot denna bakgrund är det angeläget att fördjupa analyserna om vilka faktorer som bestämmer ohälsans sociala fördelning samt om åtgärder för att överbygga hälsoklyftor i samhället. För att åstadkomma den nödvändiga kraftsamlingen på området kommer Socialvetenskapliga rådet att få i uppdrag att i samråd med övriga berörda utarbeta ett nationellt forskningsprogram för forskning om ojämlikhet i hälsa. Forskning och utveckling inom och till stöd för hälso och sjukvården är ett annat viktigt prioriterat område. Ett intensivt förändringsarbete pågår på bred front, framtvingat såväl av ekonomiska skäl som mot bakgrund av nya medicinska och folkhälsovetenskapliga kunskaper. Betydande resurser satsas på forskning och utveckling. I en utredning om prioriteringar av resurser till medicinsk forskning drar man bl.a. slutsatsen att satsningarna på finansiering och förnyelse av högkvalificerad forskning har varit framgångsrik och ändamålsenlig och att de svårigheter som finns framför allt är beroende på tids och resursbrist inom dagens hälso och sjukvård. Analysen pekar på att möjligheterna att kombinera långsiktigt forskningsarbete och klinikarbete har minskat under senare år, samtidigt som kraven på förnyelse och anpassning till ett nytt kunskapsläge ökar. Det är därför av största vikt att sjukvårdshuvudmännen kan finna utrymme för forsknings och utvecklingsarbete. Vi gör här ett förtydligande i hälsooch sjukvårdslagen kring huvudmännens ansvar i denna fråga. Det finns fler forskningsområden som vi tycker är viktiga, men jag har här kommenterat en del av de områden som ligger högt upp på prioriteringslistan. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 6 och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Det är Christin Nilssons första debatt, och vi får tacka för ett ambitiöst och väl förberett tal. Christin Nilsson sade att det är viktigt att forskningen svarar mot behoven i samhället. Jag citerade i avslutningen på mitt anförande den engelske labourledaren Tony Blair: Familjen är basen för varje anständigt samhälle. Vi borde på varje politiskt område undersöka effekterna för familjen, för att ta reda på hur den kan stärkas och hållas samman. Håller Christin Nilsson med?
Fru talman! Tuve Skånberg gjorde en utförlig beskrivning av hur kristdemokraterna ser på familjen. Det var väl inget nytt. Jag måste säga att jag tror att vi är ganska överens i denna fråga, även om Tuve Skånberg försöker påskina att vi inte är det. Forskningen om familjens betydelse finns med inom flera områden, inte bara inom socialtjänstområdet, som det ju står i propositionen. Anledningen till att vi valt att särskilt trycka på barnens situation och villkor är att barnen drabbas särskilt. Vi tycker att vi på detta sätt understryker att vi gärna vill utöka forskningen även inom andra områden. Här nämnde jag t.ex. missbruk, arbetslöshet. Där kommer både barn och familjer in. Jag tycker att vi är överens, även om det enligt Tuve Skånberg tydligen finns stora nyansskillnader i skrivningarna.
Fru talman! Inte vill jag överdriva nyansskillnaderna. Med de förtydliganden som Christin Nilsson gjorde nu ser jag positivt på de signaler som vi skickar mot forskningssamhället. Jag tror också att vi sida vid sida kan arbeta för att hela Sverige skall må bättre, inte minst barnen i utsatta miljöer.

Fru talman! Christin Nilsson tog upp äldreforskningen i sitt anförande och betonade särskilt den tilllämpade forskningen och omvårdnadsforskningen. Jag hoppas att det inte är ett uttryck för att man i det sammanhanget skall nedprioritera den grundforskning på det här området som utförs. Sverige har sedan 80 talet varit i den internationella spjutsspetsligan när det gäller grundforskning inom äldreområdet, särskilt demenserna. Forskare inte minst på Huddinge sjukhus har ökat förståelsen för vad det är som händer i hjärnan när människor utvecklar demens. Man är också på spåren att utveckla läkemedel som skulle kunna lindra dessa patienters problem. Men jag hoppas att svenska folket inte tolkar anförandet som att det är fråga om en omprioritering.
Fru talman! Nej, Barbro Westerholm kan vara alldeles lugn. Jag nämnde några exempel inom äldreforskningen som är viktiga att prioritera. Demensforskningen är naturligtvis också av hög prioritet.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi är väldigt överens över partigränserna om de satsningar som har diskuterats och nu kommer till uttryck i utskottets betänkande. Det framkommer klart och tydligt av reservationerna vad det är som skiljer oss åt. Vi anser att man i utskottets skrivning inte tillräckligt har betonat forskning om missbruk och om hur barns situation ser ut i missbrukarfamiljer. Där skiljer vi oss åt, men det kan röra sig om en gradskillnad. Men det som är så märkligt är att Christin Nilsson av en ren tillfällighet nämner att vi är beredda att gå in och göra en ändring i hälso och sjukvårdslagen i form av ett tillägg som får ganska långtgående konsekvenser. Vi lägger nämligen ett lagfäst finansiellt ansvar på kommuner och landsting och ett samverkansansvar som är helt nytt. Konsekvenserna kan inte heller överblickas när det gäller landstingens och kommunernas finanser. Jag vill fråga Christin Nilsson: Har Christin Nilsson förstått vilket långtgående ansvar som vi i Sveriges riksdag är beredda att lägga på landstingen och kommunerna? Är det Christin Nilssons uppfattning att vi genom en sådan åtgärd fortsättningsvis skall värna om - som Christin Nilsson uttryckte det - en hög nivå och en hög kvalitet i vårt Forskningssverige?
Fru talman! Den lagändring som nu föreslås om ansvaret för kliniskt forsknings och utvecklingsarbete är endast ett förtydligande av redan rådande förhållanden. Staten och sjukvårdens huvudmän har ett gemensamt ansvar för att tillämpa den kliniska forskningen. Utskottets majoritet delar regeringens inställning, att detta förtydligande i lagen är nödvändig. Omfattningen av och inriktningen på den av landstingen finansierade forskningen och utvecklingsverksamheten bestäms av sjukvårdshuvudmännen. Enligt vår mening innebär detta att förutsättningarna för den tillämpade kliniska forskningen förbättras. Vi ser ingen risk för att kvaliteten på forskningen skulle bli sämre i och med detta förslag. Däremot ser jag stora risker för att kvaliteten kraftigt skulle försämras om vi skulle välja det moderata förslaget, att den kliniska och patientnära forskningen skall medfinansieras av försäkringsgivare i stället för av sjukvårdshuvudmän.
Fru talman! Det har inte varit aktuellt med att någon allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring - som vi förordar på sikt skall ersätta landstingen - skulle vara med och finansiera forskning. Den offentligt finansierade forskningen är ett ansvar för staten. Det förvånar mig att Christin Nilsson inte har tagit lärdom av hur det i dag ser ut på landstingen. Gå ut och fråga huvudmännen hur stor del av de samlade sjukvårdsresurserna - som i huvudsak finansieras av landstingsskatten - som går till forskning! Jag tror att dessa uppgifter skulle vara ganska förskräckande. Många landstingspolitiker sitter nog i dag och grunnar på hur de skall kunna hantera denna fråga. Vad jag efterlyser är klara och entydiga regler för detta viktiga forskningsområde. Vi hjälper inte landstingen och kommunerna i dagens läge genom att gå in och ålägga dem ett lagfäst ansvar för forskningsverksamhet, inte minst när man försöker att få pengarna att räcka till den mest basala sjukvården. Det gäller också äldreomsorgen inom kommunernas verksamhet. Vi från utskottet har ju uttalat hur oerhört viktigt det är med mera kunskap på detta område för att vi skall kunna klara av de stora uppgifter som ligger framför oss, såväl inom hälso och sjukvården som inom äldre omsorgen. I det läget borde inte den första prioriterade åtgärden vara att riksdagen går in och ändrar i hälso och sjukvårdslagen. Det behövs helt andra krafttag för att klara den utmaningen.
Fru talman! Förslaget gäller ju bara - som jag tidigare sade - att man skall lagfästa det förhållande som i dag redan råder. Landstingen och sjukvårdshuvudmännen har ju också i sina remissvar accepterat detta. Jag anser att denna förändring är av godo för patienterna.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka avslag på förslagen i propositionen. Jag gör det i första hand på formella grunder. Delar av det föreslagna avtalet är hemliga och avses så förbli. Det är Moderata samlingspartiets uppfattning att riksdagens ledamöter inte gärna kan förutsättas godkänna ett avtal som man inte har haft möjlighet att bedöma. Båda de tidigare avtalen har innehållit klausuler som fått ekonomiska konsekvenser för staten, utan att detta har varit känt när avtalen tecknades. Departementets företrädare har visserligen försäkrat utskottet om att så inte är fallet, men eftersom avtalet är hemligt så kan vi inte veta om det stämmer. Då anser vi inte heller att vi kan godkänna avtalet. Det finns även andra skäl för att avslå förslaget. Det träffade avtalet låser förutsättningarna för den kommande trafiken vid i stort sett samma mönster som tillämpas i dag, med stora kombinerade nattfärjor och med en tidtabell som anpassas efter godstrafikens behov och därmed stämmer dåligt för resenärerna. Upphandlingen borde ha gjorts på ett annat och mer förutsättningslöst sätt. Redan i utredningen föreslog vi moderater att man borde titta på andra tekniska lösningar. Att separera gods och passagerare skulle troligen innebära stora fördelar. Tidtabellerna kunde då bli bättre ur passagerarsynpunkt och investeringskostnaden, och driftskostnaderna för såväl passagerare som godstrafiken skulle bli väsentligt lägre. Man borde i upphandlingen bara ha angett det uppskattade antalet passagerare och den beräknade mängden gods. Det skulle sedan varit rederiernas sak att presentera olika förslag till lösningar. Men regeringen är fast i samma grundsyn som tidigare. Man vill lösa frågan om Gotlandstrafiken med monopol och statlig detaljreglering. När man sedan i budgeten skriver in ett anslag på 175 miljoner kronor är det inte förvånande att anbudet slutar på 174 miljoner kronor. Med den valda bidragskonstruktionen blir resultatet inte bra för trafiken och troligen onödigt dyrt för staten. Gotlandstrafiken hör till en av de tyngsta färjelinjerna i vårt närområde. Både i Östersjön och i Nordsjön finns det många liknande linjer, med väsentligt mindre passagerarunderlag, som drivs utan subventioner, och även utan skattefri försäljning och som ändå klarar att upprätthålla en acceptabel åretrunttrafik. Det är möjligt - men inte helt säkert - att vintertrafiken till Gotland behöver bidrag för att upprätthålla en tillfredsställande turtäthet, men med detta avtal subventionerar staten även sommartrafiken, något som inte är rimligt. Det finns även en tredje anledning att avslå propositionen. Genom avtalet krattar regeringen så att säga manegen för en aktör, men kommer man att tillåta flera? Och i så fall: på vilka villkor? Den förordning som skall bestämma reglerna för Gotlandstrafiken har ännu inte kommit, och för de rederier som är intresserade - och sådana finns - börjar planeringstiden nu bli kort. Det ankommer på regeringen att definiera vad som skall vara "allmän trafik" enligt de nya cabotagebestämmelserna, och därmed bidragsberättigad, och vilka regler som skall gälla för annan trafik. Gotland är oerhört beroende av sin turisttrafik. Ön har också mycket goda förutsättningar att utveckla sin turistnäring på ett bra sätt. Det vore därför väldigt olyckligt om denna möjlighet inte skulle kunna utnyttjas på grund av snäva monopolregler på samma sätt som i nu gällande lagstiftning. Det finns ett intresse för att driva trafik till andra hamnar än dem som regleras i det här avtalet, och det vore olyckligt för Gotland om dessa möjligheter återigen skulle strypas. Självfallet, fru talman, borde hela detta regelverk ha varit klart innan det nu presenterade avtalet godkänns.

Fru talman! Precis som Tom Heyman sade är delar av avtalet fortfarande hemliga och avses inte offentliggöras, något som vi i Miljöpartiet är mycket kritiska till. Utskottet har emellertid informerats och fått klarhet i att de delar som avser den klausul som berör de ekonomiska åtagandena i det förra avtalet, åtaganden som har lett till att staten nu har dragits in i en tvist där man riskerar att få betala 200 miljoner kronor i ersättning för valutaförlusten på upptagna lån, att dessa delar inte finns med. Eftersom utskottet har informerats får man väl säga att avtalet den här gången kännetecknas av en något större öppenhet än i förra vändan. Vi vill redan nu säga, att om något problem skulle uppstå vet vi precis vilka vi skall göra ansvariga, och vi kommer inte att vara stillatigande om något sådant inträffar. Till skillnad från Moderaterna anser vi att det finns skäl för staten att ingå det här avtalet. Vi anser inte heller att det utgör något allvarligt hot mot övrig trafik. Vi hoppas förstås att det, när förutsättningar ges, skall bli möjligt att utöka trafiken på så sätt som gotlänningarna och näringslivet vill. Det här är alltså en bastrafik som vi tycker att det är rimligt att staten skall garantera. Vad gäller den höghastighetsfärja som man avser att sätta in framöver vill vi hänvisa till de skrivningar i motioner och yrkanden som Miljöpartiet de gröna lämnat tidigare i fråga om lågsvavligt bränsle och katalytisk avgasrening. Denna höghastighetsfärja kommer att ha katalytisk avgasrening. Om den pågående forskning som man i utskottets betänkande hänvisar till visar att sådan här typ av tonnage har en väldigt allvarlig inverkan på miljön, så pass allvarlig att det är på gränsen till vad som är acceptabelt, anser vi att det skall vara möjligt att ta sådant här tonnage ur bruk och ersätta det, utan att det skall betraktas som avtalsbrott eller innebära alltför stora kostnader för staten. Det här har vi emellertid inte fått klarhet i, men vi förutsätter att så kommer att bli fallet och att det här kommer att kunna lösas på ett vettigt sätt för miljöns skull. Vi anser det rimligt att gotlänningar genom det här trafikantrådet skall få vara med i prisförhandlingarna tillsammans med Sjöfartsverket. När det gäller förbindelser på land har ju såväl lokala myndigheter som aktörer inom näringslivet och olika organisationer möjlighet att yttra sig över infrastrukturen och vilken kostnad man är beredd att ta på sig. Nu är kostnaden för gotlänningarna visserligen begränsad - den är inte riktad på så sätt - men självfallet påverkas ändå deras näringsliv och deras välfärd av vilka infrastrukturförhållanden man har. Vi vill också hänvisa till det utbredda missnöje som uttrycktes från det gotländska näringslivet i somras, då man bl.a. författade en skrivelse till kommunikationsministern angående den badwill man anser att det gotländska näringslivet fått i och med stora problem med transporterna. För att man skall få behålla det här förtroendet och för att man inom det gotländska näringslivet skall känna att man kan påverka situationen vore det minst sagt rimligt att man fick vara med i prisförhandlingarna. Vi anser det väldigt underligt att det gotländska näringslivet inte kan få det förtroendet, när andra parter får det. Det kan inte vara så att en ö som har unika förhållanden därför skall behandlas annorlunda när det gäller andra verksamheter. Tvärtom skall vi försöka anpassa förhållandena på så sätt att man fortfarande kan ha samma möjligheter till valfrihet och samma möjlighet att påverka sin egen situation trots att man bor på en ö. En annan fråga som vi vill skall införlivas i avtalet och som vi också har drivit tidigare är att bofasta gotlänningar skall ha möjlighet att med kort varsel kunna ta sig mellan fastlandet och ön åt båda hållen. Den här frågan har behandlats tidigare av utskottet. Utskottet har då hänvisat till att det är parternas sak att lösa den här frågan. Men det är ju så att parterna inte själva löser det här problemet. Rederiet har ingen skyldighet att iaktta medmänsklighet. Rederiet har ingen skyldighet att iaktta andra hänsyn som kan påverka enskild välfärd. Det finns här väldigt dramatiska exempel. Man skulle kunna påpeka att om en person är dödssjuk eller har råkat ut för en allvarlig olycka har samhället en beredskap att ta ansvar för situationen. Jo visst, det stämmer. Men det finns situationer då samhället inte har någon sådan beredskap. Det kan vara i situationer då en fastlandsboende nära anhörig till någon som bor på Gotland har insjuknat, eller vice versa. Vi menar att det är orimligt att man i ett sådant läge inte skulle kunna ta sig till eller från ön bara för att det råkar vara högsäsong och mycket turister på ön. Det här bör regleras i avtal. Staten ingår avtal och har då också skyldighet att se till att sådana här hänsyn iakttas. Det här är en del av den livskvalitet som vi tycker att man har rätt till när man är öboende. Det hävdas också att det här skulle vara diskriminerande. Så är det självfallet inte. Snarare är det då det nuvarande förhållandet som är diskriminerande. En annan fråga är Gotlandstilläggets avveckling. Vi har begärt att man redan nu, innan utgången av 1997, skall genomföra en utvärdering. Orsaken är dels att man inom det gotländska näringslivet har uttryckt en besvikelse över tilläggets avveckling, vilket i och för sig är förståeligt - det är inte roligt att förlora ett bidrag - dels att riksdagen bör ta ansvar för det känsliga läge som gotlänningarna kan tänkas hamna i, med tanke på hurdan situationen i övrigt är på Gotland, med arbetslöshet och så. Detta kan ske genom att man redan nu snabbt och aktivt följer upp de beslut som fattas och hur det har påverkat näringslivet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! I det betänkande som nu är föremål för kammarens avgörande ger vi i trafikutskottet vår syn på regeringens proposition angående förslaget till nytt avtal för färjetrafiken till och från Gotland. Det var år 1970 som riksdagen fattade beslut om att staten skulle ta på sig ett ansvar för att Gotland har en tillfredsställande transportförsörjning. 1971 fattades också ett beslut om införandet av ett ekonomiskt stöd för färjetrafiken till Gotland. Sedan lagen infördes har staten ingått fyra avtal med rederier om att bedriva färjetrafik på Gotland. Genom 25 års statligt engagemang och erfarenhet och med den diskussion som har förekommit om Gotlandstrafiken, icke minst här i kammaren, har man skaffat sig lärdom om denna trafik och om avtalens tillämpning. Om kammaren i enlighet med utskottets hemställan nu säger ja till förslaget, som kommer att träda i kraft den 1 januari 1998, kommer tidsvinsten för resenärer till och från Gotland att öka. Turerna kommer att gå snabbare och tätare, genom att färjorna under sommartid kompletteras med ett höghastighetsfartyg, som sätts in senast under våren 1999. Planenligt är syftet att detta fartyg skall sättas in i trafik redan under våren 1998. Men om detta inte sker, kommer trafiken under sommarsäsongen 1998 att kompletteras med en katamaran. För det andra: Gotlandstrafiken kommer att bli säkrare. Färjorna skall uppfylla de stabilitetsregler som fastslogs i den s.k. Stockholmsöverenskommelsen i februari i år. Dessutom förutsätts det bli särskilt avlysta turer för transport av farligt gods. För det tredje: Gotlandstrafiken kommer att bli miljövänligare genom att det i avtalet förutsätts att fartygen skall vara utrustade med katalytisk rening samt skall kunna drivas med lågsvavelolja. För det fjärde: Ett trafikantråd kommer att inrättas för att trafikanterna till och från Gotland skall tillförsäkras information och inflytande. I rådet skall de representanter ingå som Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun inbjuder. Staten och rederiet skall gemensamt informera Trafikrådet innan turlistor och priser fastställs. För det femte: Det avtalsförslag som har tecknats mellan staten och trafikutövarna Gotlandstrafiken AB gemensamt företag, som är under bildande och som nu väntar på riksdagens godkännande av avtalet, blir med de fördelar som jag har redovisat inte dyrare för staten än nuvarande avtal för Gotlandstrafiken. En kostnadsram anslås på 175 miljoner kronor årligen. Detta förutsätter att resandeunderlaget ligger på ungefär samma nivå som under senare år, dvs. 1 050 000 passagerare. Om passagerarantalet minskar, ökar statens kostnader. Om passageraravtalet däremot ökar, minskar statens kostnader. Men det finns inga tecken som pekar på att passagerarantalet kommer att minska, för i år beräknas underlaget bli ca 1 080 000 För det sjätte: Genom avtalets längd får Gotlandstrafiken en mer långsiktig inriktning. Avtalet omfattar sex år med en uppsägningstid om två år. Avtalet måste sägas upp efter fyra år för att avtalsperioden sex år skall gälla, men det kan också förlängas. Detta gör att rederiet kan göra långsiktiga investeringar till gagn för resenärer och frakter. Genom att man nu också lägger fast Nynäshamn och Oskarshamn som de fastlandshamnar med vilka Gotlandstrafik skall bedrivas, kan hamnarna utvecklas ur miljö och säkerhetssynpunkt. Därmed förbättras komforten för de resande. Fru talman! Jag vill också nämna något om de fyra reservationer som har fogats till betänkandet, även om jag anser att de synpunkter som framförs i reservationerna är tillgodosedda i och med utskottets skrivning. Moderaterna i utskottet avslår förslaget att bemyndiga regeringen att sluta avtal om färjetrafiken till och från Gotland. Deras motivering är att avtalet till vissa delar är hemligstämplat och att man därför inte borde binda upp sig för så långa avtalsperioder och så höga årliga kostnader för staten. Vi har ju i utskottet fått en muntlig redogörelse för detta. Frågan om hemligt innehåll följer bara den praxis som är vanlig vid statlig upphandling och vid upprättande av affärskontrakt med staten, nämligen att alla delar inte offentliggörs förrän avtalet är undertecknat. En annan fråga i moderaternas reservation, att avtalet skulle strida mot EU:s cabotageregler om rätt att bedriva trafik i annat land, redovisas också i propositionen. Man har enligt cabotageförordningen rätt att uppställa vissa villkor och förpliktelser för allmän trafik mellan fastland och ö samt mellan öar. Miljöpartiet föreslår i sin reservation bl.a. företräde till platser för gotlänningar. Självfallet skall vi ha en Gotlandstrafik som är smidig och med en turtäthet som ger alla människor, oavsett hemort, rätt att smidigt ta sig till och från Gotland. Därför behövs inga särskilda regler för dem som är mantalsskrivna på Gotland. Men låt mig också säga att om man skulle vilja lätta på regeln att alla platser kan förhandsbokas, så har Trafikrådet möjlighet ta upp frågan för diskussion med staten och rederiet. Möjligheten till sistaminuten-biljetter finns ju i avtalet. I sin reservation nr 3 tar miljöpartiet upp Trafikrådets möjligheter att delta i prisförhandlingar. Detta strider mot alla praxis. Det är ju de som har eller som skall sluta avtal, vilka skall förhandla om förändringar eller sluta nytt avtal, som ensamma har ansvar för det avtal som skall gälla. Jag förutsätter att om Trafikrådet, som har erfarenhet av hur näringen på Gotland skall utvecklas, framför kloka synpunkter på hur Gotlandstrafiken skall utvecklas, så lyssnar de avtalsslutande parterna. Vad sedan gäller avvecklingen av de s.k. särskilda Gotlandstillägen står det i propositionen att den skall utvärderas, vilket också utskottet ställer sig bakom. Men det särskilda tillägget skall ju börja att avvecklas först den 1 januari 1997. Man kan ju knappast utvärdera någonting som ännu inte har trätt i kraft. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Fru talman! Det bor 50 miljoner människor i länderna runt Östersjön. Genom att murarna har rivits mellan öst och väst kan länderna runt Östersjön nu utvecklas genom ett ökat samarbete och genom att varje lands speciella förutsättningar tas till vara. Gotland, som är beläget i centrum av länderna runt Östersjön, har speciella förutsättningar - den historiska kulturen, den vackra naturen och det varma klimatet under sommarmånaderna - och kan därför bli ett värdefullt centrum för samtliga Östersjöländer. Genom att bifalla utskottets hemställan i betänkandet tas, som vi ser det, ytterligare ett steg mot denna utveckling.

Fru talman! I samband med Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen gjorde vi ett stort nummer av vår offentlighetsprincip. Vi underströk väldigt mycket värdet av offentlighetsprincipen. Det är därför litet pinsamt att staten vid den här typen av upphandlingar ser till att de hemligstämplas i väsentliga delar. Att göra ett sådant här avtal offentligt borde inte vara något större problem. Avtalet bör självfallet vara under sekretess under upphandlingsfasen, men när denna väl är passerad bör egentligen allt kunna vara offentligt. När det gäller riksdagen och riksdagens trafikutskott borde faktiskt förtroendet ha funnits, så att vi hade delgetts avtalet även om det var belagt med sekretess. Håkan Strömberg tar också upp frågan om cabotage. Den nuvarande lagstiftningen strider klart mot cabotagereglerna. Med den kommande förordningen är det litet problem, eftersom vi inte vet hur den kommer att se ut. Vi får väl förutsätta att regeringen kommer att följa cabotagereglerna. Men det vet vi ju inte. Inte heller de redare som är intresserade av att öppna alternativa trafikmöjligheter till Gotland vet vilka regler som kommer att gälla. Det är denna osäkerhet som är olycklig.
Fru talman! Tom Heyman skall nog inte vara så säker på att det avtal som nu föreslås strider mot cabotagereglerna. I propositionen redovisas vad cabotagereglerna innebär. Som vi ser det finns det inget som skulle strida mot dessa. Ofta säger Moderaterna att de företräder näringslivet. Många är också företagare. Men vi vet också att man inte öppet vill redovisa alla kontrakt, därför att man inte vill visa konkurrenterna vad olika produkter innehåller och hur de framställs. Det är inte staten som begär att avtalen inte skall offentliggöras i alla delar, utan det är den avtalspart som skall bedriva verksamheten i konkurrens med andra som kräver detta.
Fru talman! Vi har inte sagt att det nuvarande avtalet strider mot cabotagereglerna. Men den förordning som skall reglera trafiken har ännu inte kommit. Därför vet vi inte vilka regler som skall gälla. När det återigen gäller sekretessen har privata företag naturligtvis möjlighet att sinsemellan komma överens om hemliga avtal eller avtal som inte blir offentliga. Det är det som är den stora skillnaden om staten gör en upphandling. Då skall det faktiskt vara offentligt. Det är fel i konstruktionen om staten börjar att göra hemliga överenskommelser med en så pass enkel överenskommelse som detta är fråga om. Det behöver inte vara hemligt, och med tanke på vår trovärdighet när vi hävdar offentlighetsprincipen bör det heller inte vara det.
Fru talman! Förordningen skrivs efter vad som anges i propositionen, men självfallet också efter vad utskottet har tillagt. Det framgår klart och tydligt vad som egentligen skulle strida mot bestämmelserna. Man kan som land förhindra att andra aktörer kommer in när det gäller sjötrafik från fastland till ö eller mellan öar. Man har rätt att ställa upp vissa villkor och regler för hur den verksamheten skall bedrivas.
Fru talman! Håkan Strömberg beskrev förhållandet när avtal upprättas. Han sade att: " - alla delar inte offentliggörs förrän avtalet är undertecknat": Innebär det, Håkan Strömberg, att alla delar i detta fall kommer att offentliggöras när avtalet är undertecknat? Eller är det så att Håkan Strömberg själv nu inser att avtalshanteringen kanske inte följer det som Håkan Strömberg anser vara gängse behandling? Det är den ena delen. Den andra delen gäller särskilda regler för förhandsbokade platser. Det är inte så att alla platser skall förhandsbokas. Om man med 25 års erfarenhet, som Håkan Strömberg hänvisar till, inte har lyckats lösa problemet på ett tillfredsställande sätt - vilket är den synpunkt som har framförts från många olika håll till mig; det finns flera sanningar och beskrivningar av situationen, men det är den uppfattning jag fått - varför skall man då vänta ytterligare med att försöka lösa det? Vad är det som är så svårt med att staten tar sitt ansvar och för in detta i avtalet? När det gäller Gotlandstillägget är det självklart svårt att utvärdera någonting som inte finns. Men jag vill uppmärksamma på att vissa försäljare i somras fick produkter förstörda på grund av förseningar, t.ex. förstörda grönsaker och livsmedel. Det påverkas inte av Gotlandstilläggets vara eller icke vara. Men det visar något på den känslighet som näringslivet har. Därför anser jag att det är rimligt att göra en utvärdering vid utgången av år 1997. Avvecklingen börjar den 1 januari 1997, men detta gäller utgången av år 1997. Det är ett helt år man hinner titta på, eller i varje fall de nio första månaderna, och särskilt högsäsongen är aktuell.
Fru talman! Till det sista vill jag säga att det står i propositionen, vilket också utskottet ställer sig bakom, att detta skall utvärderas. Man måste få litet rimlig tid på sig för att utvärderingen skall kunna bli värdefull. När det sedan gäller bokningssystemet tycker jag inte att det är riksdagens sak att här tala om vilka platser man inte skall kunna förhandsboka och om man eventuellt skall ha några platser för sistaminuten-resenärer. Det måste i så fall bli en uppgörelse mellan trafikrådet och rederiet eller staten, dvs. de avtalsslutande parterna. Det är vad det handlar om. Visst händer det alltid olyckor vid transporter. De skall vi försöka att minimera genom att man får en modern och bra trafik till Gotland med snabbare turer så att man inte får gods eller material förstört. Självfallet skall man ordna transporten för människor som drabbas av sjukdom och befinner sig på Gotland, oavsett var de är mantalsskrivna, eller som av annan anledning snabbt måste ta sig till hemorten. Det gör man också. Möjligheten finns att man förhandlar om att ett antal platser kan upplåtas till just sista-minuten-resenärer. Men det är inte riksdagen som skall säga om det skall vara åtta, tio eller tolv platser eller om det skall vara fem eller tio minuter innan avgång som man får sälja dessa platser. Låt trafikrådet och de avtalsslutande parterna träffa en uppgörelse om detta.
Fru talman! Vi skulle gärna överlåta till de avtalsslutande parterna att reglera detta. Men trafikantrådet, som Håkan Strömberg hänvisar till, är inte en avtalsslutande part, vilket vi anser att det skall vara. Vi har inte heller sagt att riksdagen i detalj skall avgöra på vilket sett det skall ske - om det skall vara fem eller tio minuter. Vi har sagt att man i avtalet skall reglera att den möjligheten skall införas. När det gäller sjukdom finns det en konkret fall från i somras där en man fick hjärtbesvär på fastlandet och bodde en vecka på en campingplats innan han lyckades ta sig till Gotland, eftersom det var så överfullt på båtarna. Försäljaren vägrade honom plats på grund av att det var fullbokat. Det stämmer inte att det fungerar i alla lägen. Jag menar att det är en del av livskvaliteten att ha denna valmöjlighet, även när det inte är så dramatiska fall att det handlar om sjukdom. Det skall kunna vara också andra saker. Man måste kunna ta sig därifrån om man vill - och också ta sig dit, för den delen.
Fru talman! Trafikantrådet skall också lämna synpunkter. Om det lämnar kloka synpunkter och har bra idéer om färjetrafiken och hur resenärerna skall uppleva sin resa är det klart att rederiet lyssnar på detta. Man är beroende av resenärer och vill naturligtvis ha så många som möjligt. Den andra fråga som Elisa Abascal Reyes tog upp var att trafikantrådet inte har någon beslutanderätt. Men det lämnar ju synpunkter. Det är de som har slutit avtalet och som ansvarar för avtalet som har avgörandet. Det skulle vara väldigt svårt om någon part sluter ett avtal och sedan någon annan aktör kommer in och har synpunkter på det avtal som kan medföra helt andra kostnader. Då måste man förhandla om hela avtalet igen, och kanske också göra ett större åtagande från staten. Det är det avtalet handlar om.

Fru talman! Den fråga vi nu diskuterar, statens köp av färjetrafik till och från Gotland, rymmer fler dimensioner än vad betänkandets rubrik anger. Det handlar om ett förslag till avtal om färjetrafik till och från Gotland, och därmed möjligheten att bidra till goda förutsättningar för ökad tillgänglighet och för Gotlands utveckling. Men det handlar om mer än så. Det handlar om att skapa förutsättningar för en expansion i denna del av det område som i dag och i morgon utgör ett av de mest intressanta tillväxtområdena i Europa - Östersjöområdet, som är nära oss och intill oss. Med denna del av Östersjöområdet menar jag förutom Gotland hela Sydostsverige inklusive Gotland ligger som ett nav i Östersjöområdet, historiskt sett och framåt sett med unika förutsättningar och med bl.a., och kanske framför allt, väl fungerande kommunikationer som förutsättning för fortsatt utveckling. Det avtal som nu presenteras håller sig, som vi nyss hörde, inom ramen för 175 miljoner kronor. Det medför möjlighet till förkortad restid och ökad turtäthet, kräver katalytisk avgasrening, lågsvavlig olja och uppfyllande av de stabilitetsregler som utarbetats på grundval av den s.k. Stockholmsöverenskommelsen. Enligt tidigare riksdagsbeslut skall det s.k. Gotlandstillägget avvecklas med en tredjedel, 0,2 procentenheter per år, fr.o.m. den 1 januari 1997. Då beslutet fattades aviserade regeringen att man skulle återkomma till riksdagen om effekterna för Gotlands näringsliv av denna successiva avtrappning skulle bli negativa. Redan nu har betydande fraktprishöjningar aviserats, ca 20 %. Jag förutsätter därför att regeringen i enlighet med fjolårets riksdagsbeslut noga följer denna utveckling och vidtar de åtgärder som eventuellt kan behövas i denna för Gotlands näringsliv så viktiga fråga. Jag nämnde förut, fru talman, att jag tycker att Gotland ligger som ett nav i Östersjön. Men till ett nav och från ett nav går vanligtvis ett antal ekrar. Det räcker inte med en eller två. Det behövs ett antal. Så också med sjöförbindelserna till och från Gotland. Basförbindelserna bör mycket snart - med tanke på den snabba utveckling som nu sker i Östersjöområdet, och som vi just nu bara står i början av - kompletteras med andra sjöförbindelser till och från Gotland. Jag tycker att jag i ganska hög grad fått gehör för min och Agne Hanssons motion i denna fråga när utskottet skriver att det är angeläget att Gotlands förbindelser kan utformas flexibelt och också i nya former. Utskottet säger sig också dela vår uppfattning om turismens betydelse för Gotland. Fru talman! Betydelsen är större än så. Det är, som utskottet säger, utomordentligt viktigt att turistnäringens utveckling inte hämmas av bristen på lämpliga sjöförbindelser. Trafik mellan Gotland och andra länder i Östersjöområdet kan också bli av stor betydelse för Gotlands utveckling. Kalmar län, mitt hemlän, är ett av landets största turistlän med mellan två och tre miljoner besökare varje år. Väldigt många av dessa besöker under turistsäsongen Öland, där turismen är av mycket stor betydelse för näringslivet. Bilturismen dominerar. I 30 år, från 1959 till 1988, pågick sommartrafik mellan Öland och Gotland. Det är dags att återuppta den nu. För en ökad tillgänglighet och för en ökad turism till såväl Öland och Gotland som Kalmar län är en återupprättad färjeförbindelse från norra Öland till Gotland av mycket stort värde. Den ökade turismen är till gagn för såväl de bägge öarna som för Sydostsverige och Östersjöområdet. Att från norra Öland kunna ta sig vidare till Gotland och därifrån per båt så småningom österut till Baltikum eller västerut till Västervik, Nynäshamn eller någon annan hamn ökar denna del av Östersjöområdets turistvärde såväl som näringslivsvärde. Sedan länge, och under lång tid, fanns sommartrafik även mellan Visby och Västervik, vars närområde med bl.a. Tjusts skärgård och Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby är ett stort upptagningsområde för turistströmmarna, såväl norrifrån som söderifrån. Mot denna bakgrund och inför en utvecklingsbar framtid är det viktigt att regeringen vid tillståndsgivning av kompletteringstrafik som t.ex. sommartrafik från Öland och Västervik till Gotland beaktar de möjligheter till utveckling av hela Sydostsverige som en ökande turistström medför. Den positiva syn som utskottet i betänkandet visar i frågan tackar jag för. Jag förutsätter samtidigt att regeringen visar samma klarsyn beträffande behovet av och möjlighet till kommande kompletterande sommartrafik mellan Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets hemställande i betänkandet TU4.
Fru talman! Jag skall inte polemisera med Sivert Carlsson, utan snarare bara understryka att det råder stor samstämmighet. Jag kommer ihåg debatten och diskussionen vi förde om Gotlandstillägget. Tillägget bygger inte på rättvisa principer, utan på principen att ju mer ett åkeri kör på fastlandet - och kör vissa turer till Gotland - desto större del får det i fraktstöd. Systemet gynnar exempelvis inte ett åkeri på Gotland som sällan gör någon fastlandsresa. Det får inget Gotlandstillägg. Kommunikationskommittén har till uppgift att se över hela fraktstödet. Jag hoppas självfallet att Gotland då också kommer in i bilden, eftersom speciella villkor gäller för trafiken där. Det finns ingenting i avtalet som hindrar andra hamnar och ytterligare färje eller passagerartrafik från att sättas in. Statens ekonomiska åtagande bygger på drygt en miljon passagerare per år. Skulle det visa sig att andra hamnorter har underlag för trafik med Gotland, och trafikanter som ändå till stor del ändå inte skulle utnyttja de hamnar som ingår i avtalet, skulle detta stärka både Gotland och de aktuella hamnarna som intressanta turistorter. Den möjligheten finns i propositionen.
Fru talman! Tack för den uttalade samstämmigheten, Håkan Strömberg. Jag hoppas vi kan översätta den i handling också framöver. Jag är medveten om fraktstödet, och jag vill bara peka på det löfte eller åtagande som regeringen har gjort i och med att följa frågan noggrant. Det händer saker på det här området just nu. Jag sade att jag uppskattar, och tackar för, den positiva syn på kompletteringstrafiken som utskottet har visat. Detta mot bakgrund av att det inte kommer att - och inte skall - handla om konkurrenstrafik. En kompletterande trafik kommer också att stödja och hjälpa övrig trafik. Mot den bakgrunden tror jag vi har ganska breda och stora öppningar i frågan. Tack för samstämmigheten.